Herr talman! Ivar Franzén har i en interpellation till statsministern ställt vissa frågor om förstärkt stöd till energiinvesteringar. Arbetsfördelningen inom regeringen är sådan att det är jag som skall svara på interpellationen. Statsmakterna har under de senaste åren vidtagit en mängd åtgärder för att underlätta omställningen av energisystemet. Ett huvudsyfte med de ekonomiska stödinsatserna har varit att de alternativa energislagen skall etablera sig på den svenska energimarknaden. Utöver de direkta stödinsatser, som jag strax återkommer till, har staten också på andra sätt sökt underlätta övergången till ett mer diversifierat och mindre sårbart energisystem. Således har en aktiv energiskattepolitik bidragit till att främja oljeersättning och energihushållning. Bl.a. är de inhemska bränslena undantagna från beskattning, medan skatten på olja och kol successivt har höjts. En ny skattehöjning träder i kraft vid årsskiftet. År 1983 beslutade riksdagen om ett fortsatt stöd för åtgärder för att ersätta olja. Motivet för detta program var att underlätta introduktion och kommersialisering av åtgärder som snabbt kan minska oljeberoendet. Oljeersättningsprogrammet ersattes den 1 maj 1986 av ett program för utveckling och introduktion av ny energiteknik. Stödet utvidgades därvid från att vara ett renodlat oljeersättningsstöd till att främja utveckling och introduktion av ny teknik, som bidrar till ett effektivare och mer miljövänligt energisystem. Utveckling av sådan teknik är bl.a. av stor betydelse inför kärnkraftsavvecklingen. Statligt stöd till mer grundläggande forskning och utveckling lämnas inom energiforskningsprogrammet. En särskild utredningsman har på regeringens uppdrag utrett energiforskningens framtida inriktning, omfattning och 3 inplacering i det totala statliga forskningsprogrammet. Energiforskningsutredningens betänkande har remissbehandlats. Förslaget bereds för närvarande inom regeringskansliet. Avsikten är att presentera ett förslag för riksdagen i vår. Stöd till åtgärder för att minska utsläppen av svaveloch kväveoxider vid förbrännning av fasta bränslen samt till åtgärder som minskar miljöpåverkan vid avfallsförbränning kan lämnas ur den s.k. bränslemiljöfonden. När det gäller energihushållning har omfattande insatser gjorts bl.a. inom ramen för energihushållningsprogrammet för befintlig bebyggelse. Ett tidsbegränsat statligt stöd har vidare lämnats till utbildning, rådgivning och besiktning i syfte att nå en effektivare energianvändning i bebyggelsen. Vid sidan av de nu nämnda stödprogrammen har ett antal investeringsprogram genomförts. Dessa program har varit konjunkturanpassade, och avsikten har därför varit att de successivt skall trappas ned. Det tidsbegränsade program som infördes i och med 1985 års energipolitiska beslut avser stöd till investeringar i större eldningsanläggningar för inhemska bränslen, i solvärmeanläggningar ingående i mindre system samt i små vattenkraftverk. Enligt riksdagens beslut skall stödet upphöra i och med utgången av år 1986. Bl.a. som en följd av de statliga insatserna, har omställningen av energisystemet gått snabbt. Oljans andel av energiförsörjningen beräknas år 1986 uppgå till 48 26 mot nära 70 96 i slutet av 1970-talet. Användningen av torv, trädbränslen och avfall har ökat stadigt. År 1980 användes omkring 48 TWh inhemska bränslen. År 1985 hade denna siffra stigit till 62 TWh. Den procentuellt största ökningen återfinns inom området torv och skogsbränslen. Framför allt har användningen av flis och torv i fjärrvärmeverken ökat. Statens energiverk har exempelvis lämnat stöd till 53 torveldade förbränningsanläggningar med en sammanlagd värmeeffekt på närmare 900 MW. I slutet av år 1985 fanns fler än 200 kommunala, fastbränsleeldade pannor med en sammanlagd effekt av över 5 000 MW i drift. Vidare har regionalpolitiskt stöd lämnats till produktion av bränsletorv inom stödområdet. Omställningen av energisystemet har också inneburit stora vinster för miljön. Utsläppen av svaveldioxid har minskats med drygt 70 96 mellan åren 1970 och 1985. Bl.a. för att slå vakt om det som hittills har uppnåtts beträffande oljeersättning och introduktion av inhemska bränslen, föreslog regeringen tidigare i år en höjning av skatten på kol och olja. Det tidigare nämnda programmet för utveckling och introduktion av ny energiteknik är också ett led i den fortsatta omställningen av energisystemet. Överenskommelse har också träffats med Kommunförbundet om att kommunerna skall införliva energirådgivningen i den ordinarie kommunala verksamheten och svara för kostnaderna härför. Rådgivningen skall vidare grunda sig på den helhetssyn på hushållning och tillförsel som också skall prägla den kommunala energiplaneringen. Vissa stödprogram har kunnat avvecklas i takt med att ny teknik etablerat sig på marknaden. Likaså har vissa konjunkturanpassade program slutförts i enlighet med av riksdagen fattade beslut. För utveckling av den teknik som krävs för fullföljande av den långsiktiga energipolitiken kvarstår emellertid Jag vill också framhålla att de rörliga värmeproduktionskostnaderna fortfarande är högre för olja än för fasta bränslen. Efter det att oljeskattehöjningen har trätt i kraft, kan oljepriset för tung eldningsolja uppskattas till 160-170 kr. MW. Priset på kol kan efter skattehöjningen den 1 januari 1987 uppskattas till ca 100 kr./MWh. De alternativa bränslena är således bl.a. på grund av regeringens agerande på skatteområdet konkurrenskraftiga gentemot olja och kol. Genom de senaste årens satsningar på alternativa energikällor har en bransch med stor kompetens och bredd etablerats och en infrastruktur har byggts upp på detta område. Sammanfattningsvis kan således konstateras att regeringen sedan 1982 genomfört och genomför mycket omfattande insatser för forskning och utveckling av hushållning och ny teknik som skall ersätta olja och kärnkraft. Betydande resultat har uppnåtts som innebär att ny teknik på flera områden nu hävdar sig väl utan stöd från samhällets sida. Slutligen vill jag peka på det arbete som utförts inom energirådet och den diskussion om energipolitiken som nu pågår till följd av detta. Om resultatet av diskussionerna påvisar ett behov av ändrade stödformer är det enligt min mening naturligt att regeringen återkommer till riksdagen under våren 1987 i denna fråga.
Herr talman! Miljöoch energiministern svarar inte på mina frågor. I stället försöker energiministern villa bort frågorna genom att dra en traditionell skrytvals, och hon hoppas självfallet att alla skall dansa efter den. Jag försäkrar miljöoch energiministern att valsen spelas så falskt att det är ett lidande att åhöra den. I första strofen talar energiministern om att arbetet är så fördelat att det är hennes uppgift att besvara frågorna, de frågor som inte besvaras. Min första fråga gällde hur regeringen avsåg att fullfölja den beställning som riksdagen gjort om förlängt och förstärkt stöd till energiinvesteringar och effektivare energianvändning. Energiministern låtsas som om regeringen inte fått någon sådan beställning. Det slutliga ansvaret för regeringens fullföljande av riksdagens uppdrag måste ligga på statsministern. Jag hoppas dock att energiministern har mandat att tala å regeringens vägnar. Det har under den senaste tiden tyvärr varit mycket dålig överensstämmelse mellan vad miljöoch energiministern har sagt och vad sedan regeringen beslutat eller de ställningstaganden som socialdemokraterna tagit i diverse utredningar. Detta beklagliga dubbelspel utgör ytterligare en komplikation när det gäller att bedöma vad regeringen egentligen vill. Låt mig först och sist slå fast att en riksdagsmajoritet, inkl. socialdemokraterna, i våras beställde åtgärder som skulle innebära att förnyelsen av vårt energisystem fortgår utan avbrott, att lönsamheten i energisparandet upprätthålls över huvud taget och i oljeersättningen i synnerhet, att inkomsterna från de ”särskilda energiskatterna” bör kunna tas i 15 december 1986 anspråk för dessa insatser. Regeringen har inte på någon punkt fullföljt riksdagens beställning. I stället skapar man med sin försummelse en situation som drastiskt försämrar förhållandena i jämförelse med dagssituationen. Jag skall först göra några korta kommentarer till energiministerns skrytvals. När energiministern hävdar att ”teknikutvecklingsprogrammet” är en utvidgning av oljeersättningsprogrammet är det minst sagt en överdrift. Totalt har 150 miljoner anvisats. Oljeersättningseffekten vägs i fortsättningen inte ens in som något avgörande moment vid bedömning av bidragsansökan. Teknikutvecklingsprogrammet är klart otillräckligt. Vi i centern har endast accepterat det som en övergångsfas till den energiutvecklingsfond som vi föreslår. Den kommer att ha resurser på bortåt 30 miljarder fram till år 2000. När energiministern talar om stödet till den kommunala energirådgivningen, glömmer hon att tala om att det var på hennes initiativ det statliga bidraget upphörde tidigare än vad riksdagen ursprungligen hade beslutat. Det är knappast någon beundransvärd insats för att främja energihushållning. Energiministern talar om att hon kommit överens med Kommunförbundet om att kommunerna skall ta över energirådgivningen och väva in den i den kommunala verksamheten. Kommunförbundet har inte någon direktivrätt. Energiministern har väl knappast kunnat undgå att bli informerad om vad som har hänt ute i kommunerna: en mycket betydande nedrustning av den kommunala energirådgivningen. Många av de kunnigaste och effektivaste energirådgivarna har skaffat sig andra arbeten. Energiministern kan till sina ”meriter” lägga att hon mycket aktivt medverkat till att nedrusta den kommunala energirådgivningen. Energiministern hävdar att de rörliga värmeproduktionskostnaderna fortfarande är högre för olja än för fasta bränslen. Hon hävdar att tung eldningsolja efter nyår och skattehöjning kommer att kosta 160-170 kr./ MWh. Nu vet varken energiministern eller jag vad oljan kommer att kosta efter nyår. Men i dagens läge är kostnaden efter sedvanliga rabatter ca 110 kr. MWh. Det är 20-30 kr./MWh lägre än vad energiministern tycks tro. Faktum är att det inte är ovanligt att den rörliga kostnaden för flis är lika hög eller högre än för olja. Den lätta eldningsoljan kostar i dag ca 140 kr./MWh. Även efter skattehöjningen kommer pellets och briketter i flertalet fall att i pris ligga något över den lätta eldningsoljan. Detta är självfallet en katastrofal situation för pelletsoch brikettillverkarna, som ofta leverar till kunder med lätt eldningsolja som alternativ. Riksdagens beställning var att regeringen skulle vidta åtgärder och återkomma med förslag innebärande att man upprätthöll lönsamheten i oljeersättningen. Det hjälper föga att energiministern är ute och talar vitt och brett om att kommuner och andra inte får låta sig förledas till att använda mer olja. Det är handling som räknas. blir en krona över till ränta och amortering? Vad säger energiministern till kommuner som satsat på biobränslen i sina fjärrvärmeverk och säljer värme enligt alternativtaxa byggd på oljepriset och som i dag förlorar upp till 100 kr. per varje megawattimme som de säljer? Dessa kommuner har levt upp till den energipolitik som riksdagen har beslutat om, men de får en extra skatt genom kommunalskatten när de betalar förlusterna i fjärrvärmeverket. Är detta rimligt, energiministern?

Herr talman! Den diskussion i riksdagen i våras som Ivar Franzén hänvisar till ägde rum i mars och april, före Tjernobyl. Efter Tjernobyl är på sätt och vis många av förutsättningarna förändrade. Det har skett en mycket stor uppslutning bakom kraven på att avveckla kärnkraften. Vi har kommit överens, riksdagspartierna emellan, om att vi gemensamt under de följande veckorna och månaderna skall diskutera den långsiktiga energipolitiken, inkl. vilka stödinsatser som behöver göras för att klara kärnkraftsavvecklingen utan olja och kol — eller i varje fall med minsta möjliga insats av olja och kol. Regeringen kunde naturligtvis ha valt att trots det — med föregripande av de diskussionerna — lägga fram ett antal förslag. Vi har velat fullfölja den utsträckta handens princip på det här området genom att inte föregripa de diskussionerna. Vi har dock — och jag skall strax återkomma till det — sett till att det inte kommer att uppstå ett vakuum fram till dess med bekymmer för de olika inblandade parterna. Men jag tycker faktiskt inte att vi skall kritiseras för att vi har velat hålla möjligheterna öppna för att gemensamt med riksdagens övriga partier komma överens om hur insatserna skall gå till under de kommande månaderna. Jag avslutade mitt interpellationssvar med att hänvisa till detta och till att det i så fall kan bli fråga om nya förslag till riksdagen i vår. Jag vill understryka att vi då kommer att kräva av de partier som skall ingå i en uppgörelse, att man också tar medansvar för finansieringen. Sedan vill jag anföra några fakta — ja, man kan kalla det för skrytvals. Med en viss stolthet kan jag redovisa att den socialdemokratiska regeringen sedan 1982 har anslagit drygt 70 96 av de samlade resurser som har gått till hushållning och utveckling av ny teknik — över 7 miljarder kronor av sammanlagt 10 miljarder sedan 1975. Också de första pengarna, år 1975, var anslagna av en socialdemokratisk regering. Och det är inte så, att det nu finns ansökningar liggande inne som överskrider de egentliga resurserna. När det gäller oljepriser och de inhemska bränslenas konkurrenskraft i förhållande till olja, vill jag bara tala om att de siffror jag redovisade byggde på SPK:s beräkningar för oktober. Sedan dess — och för närvarande — stiger oljepriserna ytterligare. Vi måste räkna med att det är detta som kommer att vara verkligheten. Jag har inte hört talas om några förslag från centern om att höja oljeskatten och kolskatten mer. Däremot har faktiskt centern talat om en återgång till ökad oljeanvändning för att underlätta kärnkraftsavvecklingen — ett sätt som jag för min del avvisar. Jag har fortfarande den inställningen att man kan ställa krav på kommunerna att visa uthållighet och framsynthet när det gäller satsningen på hushållning, rådgivning och utveckling av ny teknik. Jag skall inte mer utveckla temat att det under senare år är fler kommuner som är borgerligt styrda än det var under de år då de första investeringsbesluten fattades. Hur har vi nu hanterat frågan om att få uthållighet i de satsningar som i dag görs på vissa strategiskt viktiga områden, fram till dess att partiernas överläggningar blir färdiga? Jag kan meddela kammaren att regeringen i morgon kommer att fatta beslut om att man för minikraftverk skall få en sådan ordning att när det gäller ansökningar som kommer in till den 1 januari 1987 skall medel kunna beviljas under nästa år även om vattenlagsprövningen tar tid. Likaså skall alla ansökningar beträffande inhemska bränslen som kommer in till den 1 januari kunna prövas under nästa år. När det gäller solvärme har vi genom en oerhört hård prioritering inom anslaget för teknikutveckling sett till att 10 milj.kr. kommer att stå till förfogande under början av nästa år. Det betyder att banden inte klipps av på detta område — som har hävdats från många håll — bara därför att det konjunkturanpassade investeringsprogrammet upphör den sista december på det sätt som riksdagen tidigare har beslutat.
Herr talman! Låt mig börja med att påminna energiministern om att det betänkande som behandlar denna överenskommelse om stimulans, förbättrat och förlängt stöd, är daterad den 15 maj 1986. Tjernobyl har väl inte på en enda punkt minskat det angelägna i att få en kontinuitet när det gäller insatserna på detta område. Det finns inte något som helst riksdagsbeslut som förändrar den beställning som riksdagen har gjort. Jag vet inte vilket forum det är som skulle kunna bryta den beställningen utanför riksdagens egen beslutsfunktion. Socialdemokraterna har ju själva medverkat till detta majoritetsbeslut. Risken är uppenbar att medan gräset växer dör kon. Jag noterar självfallet med tacksamhet de här små förändringarna — förlängning av upphandlingsmöjligheten när det gäller minikraftverk, solenergiramen 10 milj.kr. och att ansökningar när det gäller förbränningsanläggningar skall kunna prövas om de kommer in före den 1 januari. Men låt oss inte föra en debatt i riksdagen som innebär att vi tittar på SPK:s prislista och säger: Detta är verkliga livet. Nog måste väl ändå regeringen ha sådana kontakter att ni vet till vilka priser fjärrvärmeverken köper olja i dag. Priset för den tjocka oljan ligger på ca 1 200 kr. per m?. När man får 10,6 MWh per m? är det lätt att räkna ut vad priset är. Även i små kvantiteter köper man i dag den lätta oljan för strax över 1 300 kr. Detta är ju verkligheten i den konkurrens som branscherna är utsatta för. Nu hoppas jag att löftet om 10 milj.kr. innebär att solenergin inte fälls precis framför målsnöret. Den har ju ändå utvecklats mycket positivt under de senaste åren. Men om man i dag skulle dra undan detta stöd, skulle det vara ungefär detsamma som att fälla en löpare när han är beredd att spränga målsnöret. Jag tror tyvärr, energiministern, att den här inviten i avslutningen på svaret av många kommer att uppfattas som något av ett hån. De som ute i verkligheten kämpar för att över huvud taget kunna klara sina företag, de som har investerat som privatpersoner och nu ser att de inte får något över till räntor och amorteringar — de kommer inte att tycka att det är bra att vi väntar ytterligare ett halvår med att ge dem klara och långsiktiga besked.

Herr talman! Det är riktigt som det har sagts här, att de kommuner och inte minst de mindre företag som satsat på tillverkning av biobränslen i dag upplever sin situation som besvärlig. Det finns anledning för regeringen att se på den frågan och överväga vilka åtgärder som kan vidtas, och jag utgår från att så även kommer att ske. Det vore olyckligt om de här företagen, som långsiktigt medverkar i en utveckling som vi alla ser positivt på, skulle finna den nuvarande situationen så besvärlig att de inte vill vara kvar på marknaden. Någon ökad oljeanvändning skall vi inte ha. Det bör inte heller bli ett resultat av den energipolitik som skall diskuteras fram under våren, oberoende av hur oljepriserna kan komma att bli. Om oljeprisutvecklingen vet vi mycket litet — ingen av oss kan egentligen ha någon god grund för att förutspå var oljepriserna kommer att hamna. Jag delar energiministerns uppfattning att det är värdefullt om vi under de närmaste månaderna får tillfälle att i ett sammanhang diskutera både hur kärnkraften skall avvecklas och hur den skall ersättas. Jag utgår från att man i den diskussionen självfallet måste ha med frågor som gäller finansieringen. Det bör vara angeläget för alla att nå överenskommelser som omfattar även den delen, inte minst för en regering som i dessa frågor saknar egen majoritet i riksdagen.

Herr talman! Regeringen önskar en bred uppgörelse om energipolitiken. Vi vill att den uppgörelsen skall grunda sig på flera partiers samstämmiga beslut och på deras medverkan och aktiva insatser, som sedan måste följas upp ute i kommunerna. Det är det huvudsakliga skälet till att vi nu handlar på ett sätt som gör att de branscher som arbetar med utveckling av ny teknik skall kunna hålla ut, men det är då inte fråga om ett halvår utan om en mycket kortare tid. Vid partiledaröverläggningen kom vi ju överens om att vi skall syfta till en uppgörelse som innebär att en principproposition skall kunna föreläggas riksdagen och också beslutas av riksdagen i vår — före mars månads utgång. Detta är vår gemensamma ambition. Jag har också uppfattat det så att vår gemensamma ambition är att vi skall klara kärnkraftsavvecklingen med hushållning och ny, miljövänlig teknik av det slag vi här har diskuterat och med minsta möjliga insats av olja och kol. Någon återgång till ökad oljeanvändning vill vi inte vara med om, både av hänsyn till miljön och av hänsyn till försörjningsberedskap och ekonomi. Och även om det är svårt att mera exakt förutse oljeprisutvecklingen på kort sikt, är det alldeles säkert att oljan kommer att vara dyr också i framtiden. För närvarande pågår mycket ingående diskussioner med kommunerna och med Kommunförbundet om de speciella problem av mera kortsiktig natur som finns i dag. Bl. a. i syfte att diskutera dessa problem kommer jag att träffa Kommunförbundets och Landstingsförbundets ledningar den 19 januari. De resp. handläggarna inom regeringskansliet, Kommunförbundet och Landstingsförbundet förbereder nu detta sammanträffande när det gäller frågorna på bl.a. det här området, så att vi skall kunna vidta de särskilda åtgärder som kan behövas för att få stabilitet och framsynthet i kommunernas investeringar.
Herr talman! Jag vill börja med att uttrycka min förvåning över att energiministern påstår att centern skulle ha lagt fram avvecklingsförslag när det gäller kärnkraften som innebär en ökad oljeanvändning. Var finns de förslagen? Våra förslag går ju helt klart ut på att vi skall ge den tid som behövs för direkt övergång till en effektivare användning av förnybar energi. Det hoppas jag vi alla är överens om. Det sades också att centern inte lagt fram konkreta förslag om oljeskattehöjning. Detta är riktigt. Däremot är vi beredda att diskutera en sådan. Min bedömning är att det med nuvarande oljepriser kommer att behövas en ytterligare skattehöjning på 400-500 kr. för att vi skall få balans på marknaden och för att kommunerna, som gjort stora investeringar i biobränsleanläggningar, inte skall drabbas av stora förluster och tvingas utdebitera extra skatt. Men självfallet vill vi även se på de ”morötter” som kan finnas i sammanhanget, t.ex. på möjligheterna att balansera en höjning av oljeskatten med skattesänkningar på andra områden. Det är ett mycket välkänt krav. Energiministern vet att vi är öppna för den typen av diskussioner för att få stabilitet och en ”morot” ekonomiskt sett, detta för att fullfölja den energipolitik som jag, åtminstone hittills, trott att vi varit något så när överens om. Jag är tacksam för de ”småsaker” som energiministern har berättat om här i dag och som kanske kan förlänga hoppet någon liten tid. Men det hade varit så oerhört mycket enklare om näringsutskottet fått en liten vink i samband med utskottsinitiativet. Det borde ha blivit en rejäl förlängning så att vi i lugn och ro hade fått förhandla oss fram till vad som kunnat vara ännu bättre. Vi begärde bara en förlängning av det stöd som finns i dag. Med en aldrig så liten vink från regeringen hade det varit lätt att få majoritet i utskottet för detta. Vad som skrämmer mig, energiministern, när jag ser på regeringens handlande i energifrågan är att det under det senaste året inte har hänt någonting som har främjat alternativ energi eller som har främjat kärnkraftsavvecklingen. Nu talar jag om handlandet, inte om energiministerns uttalanden, som i mångt och mycket har varit centerpolitiska och därför också bra. Handlandet har däremot varit negativt. Jag beklagar det djupt. När jag talar om svek menar jag inte i första hand att uppgörelsen inte har fullföljts. Jag talar först om sveket mot alla dessa ute i landet, såväl enskilda personer som företag. Det är det sveket som upprör mig och som gör att det på det här området måste bli en bättre tingens ordning, om vi skall kunna fullfölja den energipolitik som riksdagen har fastlagt.

Herr talman! Alf Svensson har mot bakgrund av vissa uppgifter i massmedia under senare tid frågat om regeringen är beredd att vidta snabba åtgärder för att skydda förföljda kvinnor från den terror som deras f. d. män är beredda att utsätta dem för. Ingbritt Irhammar har mot samma bakgrund frågat om jag är beredd att snarast presentera riksdagen förslag till vissa lagändringar, nämligen dels en möjlighet att i en dom för misshandel meddela besöksförbud, dels en utvidgning av sekretesskyddet för personnummerbaserade dataregister när kvinnor behöver detta. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Det är en djupt tragisk verklighet som vi nu talar om. Jag vet att det är ett mycket stort antal kvinnor som lever i skräck och ångest för att tidigare partner inte lämnar dem i fred. Vi måste finna bättre medel än vi har i dag för att hjälpa dessa kvinnor. Vi måste konstatera att polisens möjligheter att ge skydd är begränsade. Polisen kan ingripa när män begår brott. Men kontinuerlig bevakning är av naturliga skäl svårt att åstadkomma. En synnerligen betydelsefull insats görs emellertid av den folkrörelse som svarar för kvinnohus och kvinnojourer runt om i landet när man där bereder kvinnor i sådana här utsatta situationer ett i vart fall tillfälligt skydd. Jag anser det angeläget att denna verksamhet utvecklas ytterligare. En viktig resurs är också de mansjourer som börjat växa fram. Här kan man på motsvarande sätt inrikta sig på mannens problem. Ofta tvingas kvinnor i denna situation att bildligt talat gå under jorden. Detta sker bl.a. genom att adressuppgifter i folkbokföringsregister beläggs med sekretess. Den möjligheten finns inte i dag när det gäller sådana register som endast omfattar ett begränsat urval av befolkningen . Dataoch offentlighetskommittén har nyligen föreslagit att man skall kunna sekretessbelägga uppgifter om enskildas personliga förhållanden vid myndigheters registrering av befolkningen, om man kan anta att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. En sådan vidgning av sekretessen skulle gagna dessa kvinnor. Situationen för de utsatta kvinnorna är emellertid sådan att alla möjlighe 13 ter och förslag till förbättringar noga måste beaktas. Jag har nyligen erfarit att företrädare för kvinnohus och kvinnojourer numera anser att besöksförbud vid vite av fängelse skulle kunna vara ett verksamt medel att skydda dessa kvinnor. Jag anser att detta är ett intressant uppslag även om jag är något tveksam om den praktiska effekten. För att få en bred belysning av problemen och diskutera detta och andra uppslag har jag nyligen inbjudit företrädare för myndigheter och kvinnoorganisationer till en hearing som skall äga rum nu på onsdag. Jag kommer därigenom att få ett bättre underlag för att bedöma vilka åtgärder som kan behöva vidtas. Först därefter är jag beredd att uttala mig om konkreta förslag.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är nästan mentalt outhärdligt, tycker jag, att medan de allra flesta i vårt materiella välfärdsland nu rustar för julfirande och önskar varandra fridfull helg med trivsel och trygg gemenskap, så jagar ångesten tusentals kvinnor natt och dag i vårt land. Jag hoppas att det inte verkar övermaga att säga det, men jag har många gånger sedan jag kom hit till riksdagen grubblat över om vi inte här koncentrerar oss, för att inte säga fixerar oss, på de frågor som för stora grupper, i synnerhet grupper som lever på samhällets skuggsida, är andrahandsfrågor. I fredags sysslade vi här i kammaren en hel lång dag med pensionsskatten. Den nödvändiga materiella tryggheten ägnar vi gärna de stora debatterna. Och likväl borde vi ju alla vara medvetna om — vi är det nog också — att tiotusentals svenskar, massor av våra medmänniskor, har en tillvaro fylld av vantrivsel och ångest. Deras situation påverkas inte i första hand av ökad materiell välfärd. Herr talman! Jag skulle gärna se att vi hade en hel debattdag här i kammaren då nyfattigdomen, inte den materiella, om den finns, utan vår svenska andliga fattigdom debatterades. På något sätt känner man sig oförmögen och åtgärdshandikappad när ämnen av det slag som tas upp i interpellationerna avhandlas. Det är kanske därför dessa för den materiella välfärden fundamentala områden så sällan tas upp. Likväl måtte vi väl alla vara överens om att vi inte får svika på de avsnitt i samhället där det i dag krävs största uppmärksamhet och åtgärder, där behoven är störst. Herr talman! Kanske är det så att den politiska debattens struktur och ämnesdisponering till viss del har överlevt sig själv. Kanske har vi politiker för oss att de frågor som var angelägna att prioritera, att ge kraft och uppmärksamhet åt under tidigare decennier med något slags naturlags säkerhet och nödvändighet måste vara desamma också i dag. Jag tror att hela välfärdsbegreppet måste vidgas och få vidga debatten, att hela vårt standardbegrepp måste bli ett annat i dag än vad det var för ett par tre decennier sedan. Fördelningspolitik får inte enbart koncentreras till kronor och ören. I dag måste fördelningspolitiken också handla om trygghet, trygghet för dessa tusentals kvinnor och deras barn som marteras av rädsla och skräck, som fått outplånliga och mardrömslika minnen stämplade i själen. Jag är, herr talman, glad för att justitieministern arrangerat en hearing för att se vad som konkret kan göras för att hjälpa dessa jagade och förföljda kvinnor. Jag hoppas verkligen att något sker snabbt. När tror justitieminis — Prot. 1986/87:49 tern att konkreta åtgärder kan vidtas? 15 december 1986 Låt oss få ett besked om det i dag. Jag tror att det skulle uppfattas som en 7; 4 k 4 ER Om åtgärder för att julklapp, innehållande omtanke och en strimma av ljus för många. SÅ EE Jag skulle också gärna vilja veta om justitieministern något mer resolut än 6 NER utsatts för misshandel vad som framgår av interpellationssvaret kan tänka sig att införa kontraktsvård, ett vårdprogram som ställer vissa krav. Dessa torterare och människojägare är i behov av återanpassningsprogram, det är tydligt. Det krävs att de under längre perioder hålls under uppsikt. Jag är inte ute enbart efter att ge dem anmälningsplikt under viss tid, även om jag tror att den åtgärden skulle kunna nyttjas mer. Jag anser att det behövs vård kombinerad med vissa krav. Onekligen verkar det amerikanska systemet att mannen av domstol förbjuds söka upp kvinnan vettigt, och jag hoppas att justitieministern kan tänka sig att införa det systemet per omgående också i Sverige. Dagens Nyheter hade den 18 november på sin andrasida en artikel, vars innehåll man omöjligen kan gå förbi, om man radikalt vill ta itu med våldet. Rubriken löd: ”Våldet inom familjen stinker av alkohol”. Vi vet alla att så är det. Jag tror givetvis inte på något totalförbud, men vi måste finna åtgärder för att så mycket som möjligt dränera alla dessa missbruksoch våldsmättade s.k. familjemiljöer från alkohol. Jag är övertygad om att det finns metoder som i alla fall leder oss en bra bit på vägen. Herr talman! Det handlar självfallet i allra högsta grad också om att rensa ut så mycket som man någonsin mäktar av den våldsglorifiering som ofta är kombinerad med den mest vedervärdiga kvinnosyn från filmoch videoutbudet. Det skulle vara intressant att få veta om justitieministern är beredd att gå lika långt som man i Finland har gjort i detta avseende. Herr talman! Jag är på det klara med att det krävs både ett långsiktigt perspektiv och ett rent akut åtgärdsprogram. De kvinnor som lever i ständig ångest och som är regelrätt förföljda borde utrustas med någon typ av larmsystem som är kopplat direkt till polisen eller till någon annan instans. Sådana system finns inom vårdsektorn och är väl utbyggda på en del håll. Det kan verka märkligt att föreslå någonting dylikt, men man känner ett skriande behov av att hitta någon konkret metod att hjälpa dessa människor ut ur deras hemska elände.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation, men jag konstaterar samtidigt besviket att justitieministern inte är beredd att i dag presentera några konkreta åtgärder i linje med vad min interpellation innehöll. Tvärtom upplever jag innehållet i svaret som mycket tunt. De tusentals kvinnor som i dag misshandlas i vårt land ges föga hopp om en möjlighet till en trygg framtid, där de kan leva fria från sina plågoandar. Jag har efterlyst en lagändring snarast, som gör det möjligt att i en dom för misshandel meddela besöksförbud. Dessutom vill jag ha en utvidgning av sekretesskyddet för personnummerbaserade dataregister för de kvinnor som behöver detta. Vilket svar ges av justitieministern? Jo, ett konstaterande att misshandel mot kvinnor är en tragisk verklighet. 15 Vilket förslag till åtgärd presenteras? Jo, att vi måste finna bättre medel än vi har i dag för att hjälpa dem. Hur då? Vilka då? frågar jag och många med mig. Det framgår inte av svaret. Det enda som framgår är att justitieministern skall ha en utfrågning med företrädare för olika myndigheter och kvinnoorganisationer — och det är ju bra. Det är dock ingen nyhet, för detta nämnde jag redan i min interpellation. Nyheten i sammanhanget är att justitieministern inte har några konkreta förslag till åtgärder att presentera i dag. Detta är dagens tragiska verklighet. Polisens möjligheter att ge skydd är begränsade, konstateras vidare i svaret. Det är heller ingen nyhet. Man kan däremot ifrågasätta om inte kvinnor som blivit hotade till livet borde ha lika stor rättighet till polisskydd som politiker som är utsatta för hot. Är inte allas liv lika mycket värda att skydda? vill jag fråga. Finns det förslag i den riktningen? Polis kan ingripa medan brott begås, framgår av svaret. Det är tyvärr inte alltid riktigt. Oftast kommer polisen för sent. Kvinnorna har ofta hunnit bli illa slagna och sparkade, i värsta fall redan mördade, innan polis är på plats. Polisen gör ett bra arbete, men tvingas konstatera dels att den har för små resurser att ingripa i tid, dels att misshandel måste pågå eller ha skett innan den kan ingripa. Polisen har dessutom brist på personal för att hinna utreda alla misshandlades anmälningar. Den tvingas prioritera de grövsta misshandelsfallen, framför allt i storstäderna, såsom här i Stockholm. Vi från centern kan bara med beklagande erinra om att regeringen inte är beredd att satsa lika mycket på polisresurser som vi anser nödvändigt. Fakta i vad gäller misshandeln är ju att över 11 000 fall anmäldes förra året. Dessa siffror är bara toppen på ett isberg. Det anses finnas ett stort mörkertal just för kvinnomisshandel och sexuella övergrepp. Vad svarar då justitieministern på lagförslaget som innebär att besöksförbud vid vite av fängelse skulle kunna införas? Ett intressant uppslag — tveksam om den praktiska effekten, säger han i svaret. Åtgärder skall bedömas vid ett senare tillfälle, framgår det också. När då? frågar jag precis som Alf Svensson. Direkt efter onsdagens utfrågning? Till jul, till våren, under 1987, på 1990-talet? Det skulle vara önskvärt om tidpunkten kunde preciseras här och nu, för detta är viktiga besked, som behöver lämnas. Dessa misshandlade kvinnor är livrädda för sina män — för hämnd och repressalier om de anmäler misshandeln. Samhället har i dag liten chans att skydda kvinnan. Hon har föga chans att gömma sig undan. Därför stannar många kvinnor kvar och lider, utsatta för terror, slag och våld, ibland i åratal. Alternativet är att fly, söka gömma sig, söka ny identitet, strykas ur dataregister — i rädsla för att mannen skall hitta henne och fortsätta misshandeln. Det är en stor tragedi också för de barn som tillsammans med sina mammor tvingas leva på flykt undan dessa aggressiva män, barn som tvingas byta skolor, kamrater, dagmammor och lärare, barn som tvingas leva i en rotlös barndom, också de i skräck för att bli misshandlade. Det finns nämligen utredningar som visar att över 50 96 av de män som slår sina kvinnor också slår sina barn. Till förslaget om en lagändring som skulle skydda dessa kvinnor och barn säger justitieministern: Det är bra och intressant, men den praktiska effekten är tvivelaktig. Han är inte beredd att ge några konkreta förslag i dag. Vi är — Prot. 1986/87:49 många som är besvikna över att inte få ett konkret besked i dag! 15 december 1986 Det skydd och stöd dessa kvinnor och barn får i dag ges i huvudsak av ONE kvinnohus och kvinnojourer. Vad har justitieministern att säga om denna Om ärgärder för att 5 - å å skydda kvinnor som verksamhet? Jo, de gör en betydelsefull insats, och det är angeläget att denna ä utsatts för misshandel verksamhet utvecklas ytterligare. Jag och många aktiva inom dessa kvinno jourer undrar naturligtvis: Hur då? Vilka planer har justitieministern och regeringen? Jag instämmer verkligen i att kvinnohus och kvinnojourer gör en | synnerligen betydelsefull insats. De arbetar för det allra mesta totalt ideellt. Några är anställda vid de största kvinnojourerna som lönebidragsanställda. Flera har det besvärligt med ekonomin. Har justitieministern tänkt sig att denna verksamhet får utvecklas med statliga stödformer i framtiden, eller vad menas med svaret? Från centerns sida är vi beredda att ge konkreta förslag, närmast under den kommande motionstiden, såsom förslag om de lagändringar som beskrivits i interpellationen, ökade polisresurser, kontraktsvård, juridiskt ombud för de misshandlade.

Herr talman! För några veckor sedan debatterade jag med justitieministern regeringens skrivelse om åtgärder mot våldsoch egendomsbrott, eftersom många kvinnor skrämts av brottsutvecklingen, särskilt beträffande våldsbrotten. De är rädda för att gå ut efter mörkrets inbrott. Polisen har år efter år fått minskade resurser till att upprätthålla gatufriden. Justitieministern förklarade dock endast att ”polisväsendet är väl rustat att bekämpa kriminaliteten och att antalet polismannatjänster i dag befinner sig på en i stort sett rimlig nivå”. Detta sade justitieministern trots att rikspolisstyrelsen i mycket allvarliga ordalag hade beskrivit polisbristen och sin egen oro över situationen. I dagens debatt är det inte fråga om gatufriden utan om hemfriden. Det är inte heller fråga om kvinnor som är rädda för okända våldsverkare utan om kvinnor som är rädda för sina nuvarande eller f.d. äkta män eller samboende. Gemensamt är dock att vårt samhälle inte klarar av att ge kvinnor tillräckligt skydd. Våld och kvinnomisshandel är något vi aldrig kan acceptera. Allvarligt är att även barnen i dessa förhållanden drabbas. Många kvinnor lever i ständig och förlamande skräck, och många är på flykt — kanske under den återstående delen av livet — för att undkomma våld och misshandel. Massmedia har ingående skildrat den situation dessa kvinnor lever i, och det är inga överord. Många har oerhört svårt att ta sig ur en samlevnad med misshandel. De känner sig helt kuvade och ser ingen utväg. De varken orkar eller vågar bryta sig ur. De har ingen tilltro till det allmännas möjligheter att hjälpa och skydda dem. 17 Den bristande kvinnofriden är ett nederlag för vårt samhälle. Vi måste få 15 december 1986 fram instrument att förhindra detta våld och skydda kvinnorna — åtgärder på lång sikt och på kort sikt. Kvinnohusen och kvinnojourerna har betytt oerhört mycket för de misshandlade kvinnorna. Där finns skydd, förståelse, kunskap och engagemang. Där finns också hjälp till kvinnorna för att de skall kunna bryta upp från en ohållbar situation. Vidare förs där inga register eller journaler. För många misshandlade kvinnor skulle det vara fullständigt otänkbart att vända sig till socialtjänsten. För dessa kvinnor är kvinnohusen med sina frivilliga hjälpare det enda tänkbara. Att bryta upp och bygga upp en ny tillvaro är mycket svårt. Misshandlade kvinnor behöver oerhört mycket stöd. Ett juridiskt biträde är nödvändigt för hjälp vid förhör och inför en eventuell rättegång. Men en kvinna kan också behöva hjälp för att skydda sig mot en f. d. make eller sambo som hotar att komma till henne och misshandla henne. Hon måste ha rätt att få skydd från polisen, innan det blir för sent. Men polisens resurser har undan för undan minskat, och det gör detta svårare. Som Alf Svensson säger i sin interpellation är det inte rimligt att polisens resurser skall sättas in först när våld har begåtts. En person som har dömts för misshandel måste kunna dömas till besöksförbud. I mål om äktenskapsskillnad finns ju möjligheten att förordna om besöksförbud. Man måste snarast ge möjlighet att döma till besöksförbud även när det gäller personer som dömts för misshandel. Dessutom måste sekretesskyddet utvidgas för de kvinnor som behöver sådant skydd. Det är fruktansvärt att det skall vara nödvändigt att gömma sig eller att byta identitet. Men när nu detta är ett faktum, måste skyddet vara så starkt som möjligt. Det måste vara hundraprocentigt. Vi i Moderata kvinnoförbundet har under många år arbetat för att förbättra situationen för misshandlade kvinnor. Vi har verkat för etablerandet av kvinnohus och jourer. Vi har många medlemmar som är verksamma i jourerna och som har lång erfarenhet av hur misshandlade kvinnor har det. Även de andra politiska kvinnoförbunden har varit aktiva för att hjälpa misshandlade kvinnor. Det var därför med tillfredsställelse vi konstaterade att även justitieministern har uppmärksammat frågan och att han har kallat till en utfrågning om misshandlade kvinnors situation. Jag finner det dock mycket märkligt att de politiska kvinnoförbunden inte har inbjudits att delta i utfrågningen. Men det är självfallet mycket bra att representanter för Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige har inbjudits. Vi i de politiska kvinnoförbunden har ju kunnande och erfarenheter som kunde ha varit värdefulla när det gäller att lindra problemen för de kvinnor som lever i ständig skräck för våld och misshandel. På en förfrågan har jag fått svaret att det skulle bli för många deltagare om även de politiska kvinnoorganisationerna var med. Jag måste säga att det är ett anmärkningsvärt svar. Jag upprepar därför min fråga: Varför har inte de politiska kvinnoförbunden inbjudits till utfrågningen? och instrument också för att förhindra och förebygga? Ett rättssamhälle har — Prot. 1986/87:49 ju skyldighet att skydda kvinnor för misshandel. 15 december 1986 I likhet med Alf Svensson och Ingbritt Irhammar vill jag fråga: När är FÖRE - R : ER Om åtgärder fö justitieministern beredd att införa möjligheter att döma till besöksförbud och k dat 5 örat i 3 Ar MRS sär NR skydda kvinnors att utvidga sekretesskyddet för utsatta kvinnor? Och är justitieministern y SEA SO utsatts för misshandel beredd att påskynda frågan om juridiskt biträde? När kan vi vänta en G 8 ER av sina f. d. män proposition?
Herr talman! Debatten har breddats. Bl. a. Ingbritt Irhammars påstående att jag inte har några konkreta åtgärder att redovisa föranleder mig att ge en bredare redovisning av vad som har gjorts och görs på detta område. Sedan regeringsskiftet 1982 — alltså under den tid som jag har varit justitieminister — har mer gjorts än på mycket länge för att förbättra situationen för kvinnor som utsätts för misshandel och andra övergrepp. Kravet på angivelse av målsäganden i bl.a. sådana här fall har tagits bort. Det betyder att åklagaren kan åtala för t.ex. våld i hemmet, även om angivelse inte har skett eller om angivelse har tagits tillbaka. Över 2 milj.kr. har under en treårsperiod satsats på projekt som syftar till att öka våra kunskaper och vår insikt. Men projekten skall också leda till konkreta åtgärder, så att vi bättre än som i dag är fallet kan hjälpa och skydda | utsatta kvinnor. Projekten skall utvärderas nästa år. | Det handlar t.ex. om två projekt inom kriminalvården som syftar till | behandling med psykoterapi av män som har dömts för kvinnomisshandel | Två projekt inom socialtjänsten — ett i Vällingby — går ut på att utveckla | verksamheten med kontaktpersoner och kontaktfamiljer för misshandlade kvinnor. Ett av dessa projekt gäller Skellefteå och går ut på att socialbyråns verksamhet bättre skall anpassas till akuta kriser genom flexibla arbetstider samt särskild utbildning och information. Ett projekt inom PBU i Stockholm, i samarbete med Alla kvinnors hus och dess daghem, syftar till att se efter hur barn i familjer med kvinnomisshandel har reagerat och att utveckla behandlingsmetoder för sådana barn. Ett projekt i Västernorrlands läns landsting går ut på att alla enheter där | misshandlade kvinnor kan förekomma som behandlingssökande skall vara medvetna om problemet och ha möjlighet att ta kontakt med ett särskilt centralt lag, knutet till Sollefteå lasarett. | Utöver de här drygt 2 miljoner kronorna — närmare bestämt 2,4 milj.kr. — har 1 miljon avsatts till utbildning och information. Dessa medel har använts till modellkonferenser som dokumenterats i en särskild skrift som har gått ut till kommuner och landsting för att inspirera till temadagar och liknande. Alla landsting och åtskilliga kommuner har numera haft sådana temadagar. Vidare skall en broschyr, som kommer att tryckas på tio språk och som handlar om kvinnomisshandel, gå ut till invandrarkvinnor. Från justitiedepartementet har sänts ut nära 30 000 exemplar av en handbok med redovisning av föreliggande kunskaper av betydelse när det gäller bl.a. kvinnomisshandel och sexuella övergrepp. Boken ligger till 19 grund för utbildning av personal inom rättsväsendet och syftar till att öka den personalens förmåga till inlevelse i de här kvinnornas situation. Lagstiftningen om psykiskt avvikande lagöverträdare ses över, med siktet inställt bl.a. på att få en säkrare bedömning vid utskrivningen av tvångsomhändertagna — med hänsyn till risken för återfall i tidigare brottslighet. Åtskilliga åtgärder vidtas för att allmänt stärka brottsoffrens ställning. Det gäller t.ex. bättre information till målsäganden och även hennes rättigheter och ställning i övrigt under förundersökning och rättegång samt fler insatser från polis och åklagare för att få målsägandeanspråk prövat fram till dom på skadestånd. Det gäller också en översyn av brottsskadelagen — bl.a. ersättningsnivåer när det gäller ersättning för kränkning vid sexualbrott eller misshandel. Översynen kan komma att ligga till grund för en motsvarande översyn av skadeståndslagen. Vidare kan nämnas en kartläggning av tänkbara åtgärder för att stödja verksamheten med brottsofferjourer. Jag har den uppfattningen att denna verksamhet bör behålla sin folkrörelsekaraktär. Samhällsstödet måste därför utformas med stor varsamhet. En departementspromemoria förbereds med förslag till ändring av rekvisiten för grov stöld och grov misshandel. Syftet är bl.a. att misshandel som innebär en allvarlig kränkning men som i dag bedöms som enkel misshandel skall bedömas som grov. I en kommande proposition om nya regler angående anhållande och häktning kommer reglerna om häktning vid risk för återfall i brott att ägnas särskild uppmärksamhet. En tillämpning som bättre än i dag tillgodoser brottsoffrets behov av skydd är angelägen. I ett betänkande från rättshjälpskommittén föreslår man att — vid sidan av s.k. kontaktpersoner — också ett juridiskt biträde skall utses åt kvinnor i sådana här situationer. Herr talman! Det är påfallande i hur stor utsträckning debatten handlar om samhället och misshandlade kvinnor. Det gäller samhällets oförmåga och krav på nya åtgärder från samhällets sida. Det kan vara naturligt att en interpellationsdebatt får en sådan inriktning. Det är dock också viktigt att dessa frågor debatteras. Men en debatt som ensidigt får denna inriktning är olycklig. Den riskerar att undanskymma en annan, enligt min mening viktigare, sida av saken — nämligen vårt eget personliga ansvar att själva eller tillsammans med andra ingripa, ibland med myndigheternas bistånd, för att hjälpa och stödja kvinnor i nöd. Det finns åtskilliga fall där omgivningen — ofta med enkla medel och ibland på ett tidigt stadium — skulle ha kunnat stoppa en olycklig utveckling, men där man i stället visat en olycklig, och ofta t.o.m. mycket olycklig, handfallenhet eller passivitet. Det kan inte nog understrykas att vi alla här har ett stort ansvar. Det gäller i hemmet, i släkten, i bekantskapskretsen, på arbetsplatsen och i bostadsområdet. Kvinnor verksamma i kvinnohus och kvinnojourer har förstått det här. Herr talman! Det är mycket vi har åstadkommit. All den tid som jag hade till mitt förfogande i denna replik gick åt till att redovisa det. Jag avser att i en senare replik återkomma med ytterligare synpunkter i ämnet.

Herr talman! Jag vill gärna återkomma något till talet om kvinnosynen. 15 december 1986 Vi vill ha åtgärder mot dessa våldsverkare nu — det har uttalats fråntrehålly ZZ—GG och jag tror att justitieministern själv önskar det. Men i ett längre perspektiv vill vi självfallet få ett samhälle där kvinnomisshandel inte existerar. I kön och trängseln på en flygplats här i Sverige hörde jag nyligen en ganska stor grupp yngre och medelålders herrar försöka överträffa varandra i tarvligheter som visade en mycket lågsint kvinnosyn. Jag skulle tro att hela kadern av dokumentportföljbärande herrar med sidenslipsar hade varit parata att högljutt bekänna sig till jämställdhet, om någon hade frågat dem. Jag tror att jämställdhetsdebatten är mycket viktig och angelägen, men den måste bli avsevärt djupare, få sina rötter i en människosyn som indoktrineras i oss redan från barnsben, en människosyn som är absolut och ger alla ett okränkbart värde oberoende av kön, ras, ålder, intellekt osv. Jag har verkligen ingenting emot att man i lågstadiet eller förskolan börjar med att försöka få flickor att välja typiska pojkyrken och vice versa, men jämställdheten måste få en djupare motivering än vad den ofta får i debatter om yrkesval, som om jämställdheten baseras på förvärvsarbetet. Jag hoppas att justitieministern håller med mig om det. Liksom säkerligen alla andra är naturligtvis också jag angelägen om att något sker innan relationerna har blivit så eländiga att våldsverkare jagar de kvinnor som de tidigare har varit tillsammans med. Därför tror jag att man måste satsa mycket mer på familjevården. Hela familjen måste läkas och vårdas, inte enbart brottslingen. Just familjevården är en mycket eftersatt vårdform. Jag vill gärna höra om justitieministern har några synpunkter på den frågan. På Venngarn, inte så långt härifrån, har hela familjer — jag hoppas att justitieministern tar del av LP-stiftelsens arbete där — rent mirakulöst läkts samman. Barn som aldrig har fått en julklapp, barn som aldrig har sett sina föräldrar nyktra en jul utan med en känsla av något slags skuld har torkat upp spyor under jularna, firar där i år en fridfull jul. Jag tror att vi måste få en folkresning mot våldet, som alla säger, men jag håller helt med justitieministern om att vi alla måste bry oss om varandra mycket mer. Detta är inte bara en fråga för myndigheterna.

Herr talman! Fortfarande får vi inga besked om när och om lagändringar för att hjälpa kvinnor kan skapas. Vi har fått en utmärkt redogörelse för regeringens olika tidigare förslag till åtgärder, och det är bra. Men vi måste gå vidare, och det är därför jag undrar när åtgärder kommer till stånd. Jag fick inget besked om vad man har tänkt göra för att utveckla stödet till kvinnohus och kvinnojourer. Det är riktigt att samhället inte självt kan stå för alla åtgärder, vi måste alla hjälpa till. Och många gör det ideellt i kvinnojourerna. Men de behöver mer stöd än de har i dag. De behöver ekonomisk hjälp för att utbilda sig vidare, så att de kan bearbeta de känslor som de har inom sig när de stöder och hjälper andra. Man har efterlyst ett statligt stöd. Jag kan förstå att man behöver fundera över hur en lagändring skall se ut i Sverige. Men vi har möjlighet att studera förhållandena i näraliggande 21 länder. I Danmark t.ex. har man goda erfarenheter. Vi vet också att ett liknande system fungerar i England och USA. Det skulle mycket snabbt kunna komma ett lagförslag i denna riktning. I dag kan brottslingar och våldsverkare redan i fängelset börja utöva terror mot kvinnorna igen. De kan t.o.m. få hjälp av fångvaktare att leta upp de kvinnor som försökt gömma sig för att komma undan dessa män. På permissionen kan alltså en våldsverkare få hjälp att söka upp en kvinna som behöver hjälp för att skydda sig. Därför undrade jag när det utökade sekretesskyddet kunde komma. Det fick jag inget svar på. Kvinnor som skall våga anmäla en misshandel behöver ett juridiskt biträde. Det har varit ett centerkrav under många år. Det sägs att rättshjälpskommittén har föreslagit detta. Men min fråga är om regeringen kommer att föreslå det, så att centerförslaget äntligen får gehör. Vi får alltså i dag inte besked om vilka utökade resurser som polisen skall få, vad man har tänkt hjälpa kvinnojourer och mansjourer med och om kvinnor får hjälp till juridiskt ombud.
Herr talman! Det är bra att mycket görs, det är nödvändigt men det är inte tillräckligt. Jag vill självfallet instämma i justitieministerns ord att det krävs också ett eget ansvar, att familj, vänner och bekanta måste hjälpa till och gripa in. Kvinnojourerna har verkligen insett detta. Men man måste också kunna vända sig till polisen för att få hjälp när man känner sig utsatt och förföljd. Polisen och samhället i övrigt behöver också instrument och resurser för att hjälpa de utsatta. Jag vill gärna läsa upp några rader ur ett brev som jag fick i fredags från en kvinna som i många år har varit utsatt för psykiskt och fysiskt våld. Hon är skild sedan flera år och har varit utsatt för hotelser. Förra hösten hittades hon djupt medvetslös med ett trestjärnigt djupt sår i huvudet. Hon skriver: ”Det är ett stort Guds under att jag lever i dag och skickliga läkare och sjukvårdspersonals insatser för att rädda livet på mig.” Hon frågar med stora bokstäver: ”Varför skall ett brottsoffer vara rättslöst och en misstänkt gärningsman ha rättssäkerhet?” Hon skriver: ”Jag ber om ursäkt för mitt dåliga brev, men — — — jag har så ont och är så trött.

Vi fick inget svar på våra konkreta frågor som helt ligger i linje med vad de utsatta kvinnorna själva önskar.

Prot. 1986/87:49 Herr talman"! Naturligtvis är hemmet, familjen, av en oerhört stor 15 december 1986 betydelse. Det är där det skall skapas en sådan atmosfär att man inte slåss. När det har gått snett är det också oerhört viktigt att hela familjen tas in i Om RE än bilden. En del av de projekt som jag har redovisat har tillkommit just för att skydda älskare ch utsatts för misshandel belysa hur det lämpligen kan gå till att stimulera till en sådan bredare syn. Det blir, Ingbritt Irhammar, juridiskt biträde till vissa kvinnor. Kontraktsvård kommer att införas. Den kan få viss betydelse i dessa situationer om det är fråga om en man som missbrukar. Tanken att införa fängelsestraff i vissa fall för den som i strid med domstolsbeslut besöker en person som han har ofredat, t.ex. misshandlat, är inte ny. Jag har tidigare varit tveksam till det faktiska värdet av en sådan åtgärd. Det är inte fråga om annat än att det finns komplikationer i sammanhanget. Men jag har från företrädare för kvinnohus och kvinnojourer inhämtat att man där är angelägen att få detta till stånd. Jag avser att upprätta direktiv till en utredning eller, om det visar sig möjligt, att utan utredning upprätta en departementspromemoria med förslag i ämnet. För att få ytterligare underlag har jag kallat till en hearing med företrädare för vissa myndigheter och kvinnoorganisationer. Jag avser inte att nu närmare gå in på frågan om hur en kommande lagstiftning mer konkret och mer i detalj kan komma att utformas. Jag kan inte heller säga exakt när den kan komma till stånd. Jag ser det som märkligt att intresset från de partiföreträdare som deltar i debatten här i dag kommer nu, just i samma ögonblick som jag har tagit initiativet till en sådan här lagstiftning. Att jag noterar detta som märkligt hindrar emellertid inte att jag som positivt noterar att ni är med på noterna. Jag hoppas att vi skall kunna hjälpas åt. Sedan till den andra frågan, om sekretessbeläggning av ytterligare ett antal personregister som skydd åt kvinnor som är rädda för att de skall bli förföljda. Vissa har som bekant redan ett sådant skydd, men här gäller det frågan om utvidgning av det skyddet. När frågan diskuterades i en interpellationsdebatt i april 1984 erinrade jag om att den tagits upp i en proposition avlämnad av en borgerlig regering, närmare bestämt 1979, men att ytterligare sekretessbeläggning där avvisades och att riksdagen anslöt sig till denna linje. Jag sade i interpellationsdebatten 1984 att jag då inte hade underlag för en omprövning av riksdagens ställningstagande. Ett sådant underlag finns nu i ett betänkande från dataoch offentlighetskommittén, som enligt mina direktiv har prövat frågan på nytt och föreslagit en ökad möjlighet till sekretessbeläggning. Jag återkommer med ett förslag på grundval av dataoch offentlighetskommitténs betänkande och remissyttrandena. Ann-Cathrine Haglund kommer, som hon brukar göra, med krav på fler poliser. Hon ser som en lösning på det här stora kvinnoproblemet att man följer rikspolisstyrelsens och moderata samlingspartiets linje vid antagningen av aspiranter till polishögskolan. Man ligger där på en något högre nivå än enligt den plan som regeringen har presenterat. Jag vill då erinra om att skillnaden i effekt mellan de båda planerna under en treårsperiod är 550 poliser eller mindre än 3 96 av samtliga poliser i landet. Jag kan försäkra att 23 den skillnaden inte är avgörande för kvinnors säkerhet i de här sammanhangen. Till slut, herr talman, har frågan ställts varför inte vissa politiska kvinnoorganisationer har bjudits in till den hearing som jag skall hålla på onsdag för att få ett underlag för frågan om fängelse eller inte vid brott mot besöksförbud. Jag har fått den frågan inte bara här i kammaren utan även tidigare i brev, bl.a. i ett öppet brev från Folkpartiets kvinnoförbund. Jag är förvånad över att man inte på ett enklare sätt, t.ex. genom ett telefonsamtal, med mig, kunde diskutera frågan om kretsen av deltagare i hearingen. Avsikten är att få till stånd en saklig och konstruktiv diskussion, som skall tjäna såsom underlag för mitt arbete med denna lagstiftning. Bl. a. breven och deras utformning ger mig stöd för att hålla fast vid den avgränsning av deltagarkretsen som hittills är gjord — den innefattar förutom vissa myndigheter, riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, Fredrika-Bremer-förbundet och RFSU. Vad jag sagt nu hindrar naturligtvis inte att vi hittar andra former för att de politiska kvinnoförbunden medverkar i lagstiftningsarbetet.
Herr talman! Jag tycker det är angeläget att tacka justitieministern för de aviserade åtgärderna när det gäller juridiskt biträde och kontraktsvård som vi fick höra om här. Jag förstår, herr talman, att justitieministern inte kan hinna svara på alla frågor — det låter sig väl inte göras på den här korta tiden. Jag hoppas emellertid att justitieministern också i åtgärdspaketen tar in krafttag mot den våldsindoktrinering som finns i dag ute bland barn och ungdom och som naturligtvis påverkar oss. Det är inget tvivel om att när våldsmetoder och våldsbeteenden en gång fastnat på näthinnan kan våldet komma att utlösas, så att man lättare tar till våld, i synnerhet när alkoholen också finns med i bilden och river ned normala spärrar. Sedan sade justitieministern någonting som icke var korrekt, nämligen att intresset för de här frågorna skulle ha dykt upp helt plötsligt hos mig. Men jag har så länge jag minns förordat åtgärder för att hejda alkoholmissbruket, vilket som vi ju vet utlöser väldigt mycket våld. Jag menar fortfarande att det är viktigt att se på dessa frågor inte bara i ett akut perspektiv, utan i ett längre perspektiv. Jag har också i många år arbetat mot att videovåldet skall få förekomma så fritt som det gör i dag. Videovåldet har ju kallats våldets läroplan. Herr talman! Jag har vid några tillfällen visat en kassett som Stockholms skolförvaltning tagit fram för att upplysa föräldrar om vad deras 13-, 14-, 15-åringar sitter och ser på eftermiddagarna. När man visar en sådan kassett finner man att oerhört många i vuxenvärlden inte klarar av att se bilderna, men det är alltså vad 12-, 13 och 14-åringar ser på. Det är klart att de påverkas och bryts ned av detta och får lättare för att, när de senare som vuxna kommer i svåra situationer, ta till dessa vederstyggliga metoder. Herr talman! Jag tror egentligen inte att denna fråga är partiskiljande. Jag tror t.o.m. att justitieministern är lika angelägen som vi andra att göra någonting. Jag vill gärna avslutningsvis ha sagt, herr talman, att jag tycker att stora grupper, i vilka jag själv är involverad — kyrkor, föreningar, fackförbund osv. — Prot. 1986/87:49 — har kommit till korta i den här frågan, men jag anser att vi borde göra 15 december 1986 mycket mer. Till sist vill jag säga att jag tycker att jag själv också har kommit till korta. Om åtgärder för att skydda kvinnor som utsatts för misshandel
Herr talman! I justitieministerns senaste replik gavs tydligare och mer glädjande besked, som jag vill säga att jag är tacksam för. Juridiska ombud skall det bli. Däremot blev jag förvånad över att justitieministern inte tidigare har uppmärksammat att detta är ett gammalt centerkrav. Det är alltså inte, såsom Alf Svensson sade, något nyvaknat intresse på detta område. Likaså är kravet på kontraktsvård ett gammalt centerkrav, men det är lika glädjande att vi får gehör för det nu. Det behövs — ca 70 90 av de män som har utsatt kvinnor för misshandel har visat sig vara påverkade av alkohol. Också sekretesskyddet skall utökas, får vi besked om, och lagändringar som skall kunna skydda kvinnorna skall komma till stånd. Detta är mycket bra besked. De avvikande åsikterna gäller att vi i centern vill ha utökade resurser till polisen, men även där kanske vi kan få gehör på längre sikt — det finns problem i dag. Polisen i storstäderna har mist närmare 25 26 av polisvikarierna, och begränsningen av antalet övertidstimmar slår mycket hårt just i storstäderna. Det har t.o.m. förekommit att polisen tvingats att avslå begäran om polisövervakning av vissa engagemang på grund av bristande resurser. När det sedan gäller det viktigaste, att familjerna skall ha tid för sina barn, hoppas jag att vi på sikt också skall få gehör för detta vårt — som jag ser det — mycket viktiga centerkrav. En familj bör ha tid för sina barn och en vårdnadsersättning skall införas.
Herr talman! Även jag vill säga att justitieministerns senaste inlägg var mer positivt, men ändå vill jag understryka vikten av att dessa åtgärder kommer till stånd snabbt, inte minst då möjligheten att döma till besöksförbud. Vi har i moderata samlingspartiet, och särskilt i Moderata kvinnoförbundet, arbetat oerhört länge med frågan om hur man skall kunna hjälpa kvinnor som misshandlas och hotas av sina f.d. män och sambos. Därför blev vi förvånade över att justitieministern inte har inbjudit oss till den hearing som skall hållas. Vi har många medlemmar med gedigen erfarenhet av den här problematiken, efter ett aktivt arbete, och jag tycker det är egendomligt att man då inte är intresserad av dessa erfarenheter. Frågan om juridiskt biträde har vi trots socialdemokratiskt motstånd drivit under många, många år. Jag vill också säga till justitieministern att jag inte enbart tror på åtgärder från polisen — men att jag ändå anser polisen viktig för att man skall kunna förebygga och hindra misshandel samt ge skydd och trygghet. Jag anser också att vi i grunden måste stödja familjerna på sådant sätt att de kan fungera väl — detta genom att ge dem valfrihet och tid för vuxna att vara tillsammans med sina barn. 25 Vidare anser jag att vi måste komma till rätta med våldsglorifieringen på olika sätt i vårt samhälle. Självfallet är det svårt för polisen att förhindra de våldsövergrepp som förekommer i hemmen, men det är oerhört viktigt att föra en diskussion om vilka instrument polisen kan använda. Framför allt gäller detta när en kvinna en gång vänt sig till polisen. Då måste man visa stor lyhördhet för hennes behov av skydd, och man måste ha resurser för att förhindra att hon förföljs, hotas och skadas. Det skulle också ge kvinnor större tilltro till hela samhällets möjligheter och till polisens möjligheter att lämna hjälp — även om det självfallet är svårt att ge en fullständig garanti.

Herr talman! Visst har ni, mina damer och även Alf Svensson, ett intresse för dessa frågor, och det noterar jag som mycket positivt. Men jag har sagt att det är när regeringen eller jag tar initiativ till en åtgärd som den stora aktiviteten utbryter, och då går den ut på att allt skall gå mycket snabbt, gärna snabbare än vad en omsorgsfull beredning kräver. Egna initiativ till konkreta åtgärder från er sida ser jag mycket sällan. Jag bortser då från Ann-Cathrine Haglunds ständiga tal om att vi skall ha ytterligare 550 poliser om tre år. Jag tror att man lurar dessa olyckliga kvinnor om man gör gällande att det tillskottet skulle lösa deras problem.

Herr talman! Hans Dau har frågat statsrådet Birgitta Dahl om hon är beredd att medverka till att statsbidrag till stödutfodring av renar införs. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Regeringen beslutade i juni i år att ersättning får lämnas till bl.a. renskötselföretag för merkostnader och inkomstförluster till följd av åtgärder som vidtas för att mildra effekterna av Tjernobylolyckan. Lantbruksstyrelsen fick då i uppdrag att meddela ytterligare föreskrifter om ersättning. Lantbruksstyrelsen tillsatte under sommaren en arbetsgrupp, renradiakgruppen, för att utreda lämpliga åtgärder för att bl.a. minska effekterna av Tjernobylolyckan. I arbetsgruppen finns företrädare för samerna. Lantbruksstyrelsen har nyligen, efter förslag från renradiakgruppen, beslutat erbjuda alla landets samebyar att påbörja särskild utfodring av renar som avses slaktas under vintern. Renförsöksavdelningen vid lantbruksuniversitetet har komponerat ett cesiumfritt renfoder som är avsett att användas som helfoder. Fodret tillverkas i Sverige i de kvantiteter som behövs. I fodret ingår hömjöl som har en naturligt hög halt av kalium, vilket ju Hans Dau efterlyser. Det innehåller även bentonitlera, som nedbringar cesiumhalten lika effektivt som kalium, men utan att renarna blir lika törstiga som av kalium. Under förutsättning att renarna äter enbart detta foder halveras cesiumhalten i renköttet ungefär var tolfte dag. Foderkostnaden, som staten står för, uppgår till ca 4 kr. per ren och dag. Samebyn får vidare ett lika stort bidrag för sina kostnader. Med hänsyn till att renarna måste hållas samlade under utfodringen och till att detta innebär risk för vissa sjukdomar måste utfodringstiden begränsas till två månader. Cesiumhalten får därför inte vara mer än något över 5 000 bequerel när utfodringen påbörjas. Det innebär att samebyarna i de värst drabbade områdena inte kan utnyttja denna utfodringsteknik. Samtliga renar som avses slaktas under vintern, i Norrbottens län, norra Västerbotten och södra delen av Jämtlands län kan dock underskrida gällande riktvärde efter utfodringen. För de värst drabbade byarna har försök påbörjats med flyttning av renar till betesområden utanför renskötselområdet i Dalarna. Försöket får visa om det är lämpligt med en utvidgning nästa år. Med de åtgärder som jag nu har redovisat och en styrning av renarna till de betesområden som visat sig ha lägst cesiumhalt finns det hopp om att i stort sett samtliga renar skall ha cesiumhalter som underskrider det tillämpade riktvärdet för saluhållande av livsmedel vid nästa års slakt. Renradiakgruppen arbetar kontinuerligt med att finna åtgärder som kan minska cesiumhalten hos renarna. Två sådana åtgärder som kan komma att vidtas är tillskottsutfodring med hö och tidigareläggning av slakten. Eventuella merkostnader för detta kommer som hittills att betalas av staten. De åtgärder som Hans Dau efterlyser har alltså redan vidtagits. Regeringen kommer att bekosta dessa åtgäder så länge som Tjernobylolyckans effekter gör det nödvändigt.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Visserligen säger statsrådet i inledningen att alla byar skall få börja med särskild utfodring och få bidrag till det. Men jordbruksministern säger också t.ex. att för de värst drabbade byarna har försök påbörjats med flyttning av renar till betesområden utanför renskötselområdet i Dalarna. Av de renar som finns i de värst drabbade områdena i norra Jämtland och södra Västerbotten kommer emellertid endast ett mindre antal att transporteras till Dalarna. Mats Hellström säger ju att försöket får visa om det är lämpligt med en utvidgning nästa år. I slutet av svaret säger Mats Hellström att tillskottsutfodring med hö och tidigareläggning av slakten är åtgärder som kan komma att vidtas. Här behövs ett förtydligande. Innebär uttrycket ”kan komma att vidtas” att alla som inte fått tillfälle att flytta renarna till områden med cesiumfritt foder kan få stöd? Många av samerna är mycket oroade, framför allt därför att s.k. experter tidigare har sagt att det inte är lönt att försöka med utfodring för de renar som haren cesiumhalt på mer än 5 000 bequerel. Det är här oklarheterna kommer in i jordbruksministerns svar. Samerna i de berörda byarna är både oroade och arga. De frågar sig vilka som är experter i detta fall. Finns det över huvud taget sådana när det gäller en situation av det slag som den som uppkom så plötsligt i våras? Samerna gjorde redan då iakttagelsen att renar som hade en cesiumhalt på 11 000 12 000 bequerel i början av juni utan åtgärder och utan utfodring hade fått en minskad cesiumhalt — ända ned till 1 200-1 500 bequerel. Därför vill man i alla samebyar, oavsett hur hög bequerelhalten är, få prova utfodringen. Vad man framför allt vill göra är precis vad vi är överens om nu, dvs. att börja med hö redan i vinter och få specialfoder under våren. Med färskt sommarbete — som förhoppningsvis är mer eller mindre bequerelfritt — bör man kunna få fram dugliga slaktkroppar till augusti. Samerna själva säger att det som vållat dem den största psykiska skadan är myndigheternas agerande. Bara sedan jag framställde min interpellation och tills jag i dag fått svaret har en kraftig ändring i myndigheternas ställningstagande inträtt, om jag tyder jordbruksministerns svar rätt. Besluten har gått fram och åter och uttalandena har varit förvirrade. Det är kanske förståeligt när man vet att problemet är nytt och svårt. Men samerna, som har sysslat med rennäring under hela sitt liv — så har varit fallet under många generationer — kanske också vet en hel del och borde få pröva sina teorier. Den självklara slutsatsen för mig är den att om jordbruksministern menar vad han så kategoriskt säger i interpellationssvaret, borde han klart deklarera att alla samer som vill utfodra sina renar får hjälp av staten, och han borde inte som en del myndigheter sväva på målet och tala om att det i vissa fall inte är lönt med utfodring men att vissa samebyar skall få hjälp. Det vore bra för samerna att få ett klarläggande av jordbruksministern nu.

Herr talman! För en vecka sedan hade jag en debatt med statsrådet Hellström om ungefär samma frågor som Hans Dau i dag får svar på av statsrådet. Min fråga var närmast inriktad på förflyttningen av renarna. Det svar jag fick var att det var lantbruksstyrelsen som administrerade förflyttningen och att regeringen inte närmare kunde påverka hur den fullgjorde uppdraget. Sedan jag haft den debatten med statsrådet Hellström har jag haft ytterligare kontakter med samerna och fått deras syn på förflyttningen av renarna till renbetesmarker i Dalarna och Hälsingland. Jag vill delge statsrådet en del av de synpunkter som samerna i det sammanhanget framfört. Statsrådet har i svaret till Hans Dau förutsatt att det till ett kommande år kan ske en utvidgning. Samerna i Västerbotten har under många år använt just lastbilar och andra fordon för förflyttning av renarna till vinterbeteslandet; de har alltså rutin och allmän erfarenhet av den här typen av förflyttningar. Statsrådet angav att det kunde finnas faror för skador på vägarna genom tjällossningen. Det är konstaterat att den här typen av förflyttning inte ger nämnvärda skador på vägarna. Det är ju ändå fråga om ett mycket begränsat antal lastfordon jämfört med den reguljära lastbilstrafiken på vägarna. De områden dessa samer har siktat in sig på — Oreälvens dalgång och domänverkets marker i Ljusdals revir — har sådan mark att skadeverkningarna betraktas som helt försumbara i sammanhanget. Då det gäller ekonomin vill jag säga att den här typen av räddningstjänst är billigare än stödutfodring. Man räknar med att stödutfodring kostar ca 8 kr. per dygn och ren. Var och en kan själv räkna ut vad kostnaden blir för en stödutfodring i exempelvis två månader. För en förflyttning räknar man med en merkostnad på ca 100 kr. per ren i vardera riktningen. Jag har velat lämna de här uppgifterna därför att jag tror att den här typen av förflyttning under ett visst antal år egentligen är det enda sättet att klara de stora svårigheter som renägarna har drabbats av genom nedfallet efter Tjernobylkatastrofen. Jag rekommenderar än en gång statsrådet att mer än hittills satsa på den möjligheten.
Herr talman! Hans Dau sade att myndigheternas besked har gått fram och tillbaka. Jag tycker nog att man får säga att myndigheterna med tanke på den extrema situation som Tjernobylolyckan har skapat har agerat ganska snabbt. Att vi har effektiva myndigheter i vårt land visar väl det faktum att man nu på lantbruksuniversitetet genom de utomordentliga forskningsresurser vi har har kunnat ta fram ett foder som kan halvera cesiumhalten var tolfte dag. Man gör alltså verkligen stora insatser för att få ned cesiumhalten i renarna. Lantbruksstyrelsens beslut fattas dessutom i samverkan med samerna, Hans Dau, eftersom samerna är representerade i den renradiakgrupp som skall ge lantbruksstyrelsen förslag och idéer på det här området. Den bedömning som man gör från myndigheternas sida och som jag har förstått att representanterna för samerna instämmer i är att om man genomför alla de åtgärder som vi ställer till förfogande skall i stort sett samtliga renar som skall slaktas nästa år kunna ha cesiumhalter som underskrider det tillämpade riktvärdet för saluhållande av livsmedel. Det visar att insatserna faktiskt har effekt. Det är givet att det här är en sak som känns utomordentligt oroande för samerna. Det är bra att vi vet att vi kan klara nästa års slakt, men en fråga som många samer naturligtvis ställer sig är: Hur går det med rennäringen i framtiden? Det är därför regeringen givit ett klart besked att så länge som den här typen av merkostnader kvarstår kommer också samhället och regeringen att betala dem, och även senare. Sedan är då frågan vad man kan vidta för åtgärder i de allra hårdast drabbade byarna, där man inte kan komma ned till gällande gränsvärden — det gäller då framför allt vissa områden i norra Jämtland och södra Västerbotten. Man kommer att betala, och man kommer att se till att det finns tillskottsfoder och helfoderprogram för alla renar som kan komma ned under riktvärdet — det är svaret på Hans Daus följdfråga. Det är tyvärr av praktiska skäl inte möjligt att använda samma teknik för utfodring i de områden som har drabbats värst som i de övriga — det kan nog varken Hans Dau eller jag göra mycket åt. För att utfodringen skall fungera praktiskt, för att renarna skall förhindras att beta den lav som har en hög cesiumhalt, måste renarna nämligen hållas samlade inom ett begränsat område. Tidigare erfarenheter visar att det tyvärr inte går att hålla renarna så tätt samlade under längre tid än cirka två månader. Sedan kan nämligen sjukdomar — bl.a. hovröta — bryta ut i renhjorden när renarna har denna för dem inte naturliga närhet till varandra. Det är därför man har gått in för att i de områdena också pröva andra vägar, bl.a. göra ett experiment med att flytta 5 000 renar från två samebyar i Jämtland och ned till Dalarna. Rune Ångström återkom till den fråga han ställde förra veckan — det är en annan fråga än den som berörs i interpellationen. Om en sameby kan komma överens med en markägare söderut om att flytta sina renar till hans mark går det, som jag sade förra veckan, Rune Ångström, naturligtvis bra. Det behöver inte regeringen eller lantbruksstyrelsen lägga sig i. Men problemet är att de markägare som finns och som samebyarna kan ha kontakt med har velat ha garantier, och då måste lantbruksstyrelsen ta ställning till hur mycket man orkar med i den vägen med tanke på vad som sägs av andra markägare i området — jag tänker på deras rädsla för att renar skall komma ut från området, deras rädsla för skador på marken, osv. Lantbruksstyrelsen har då velat ordna det så praktiskt som möjligt i detta första försök. Jag är övertygad om att Rune Ångström och jag är överens om att det måste gå praktiskt till. Man anser att man klarar 5 000 renar i den operation lantbruksstyrelsen svarar för. Anledningen är att man vill att det här skall gå bra. Om det behövs nästa år vill man kunna göra ett större program. Myndigheterna har alltså gjort den bedömningen, och jag tycker — nu lika väl som i förra veckan — att man skall respektera den bedömningen. Gör man en fördubbling av programmet kan man riskera att detta ganska stora projekt misslyckas. Då har vi gjort det värre för renarna och samerna. Rune Ångström, Hans Dau och jag vill alla att det skall gå bra, att renarna skall bli cesiumfria så fort som möjligt. Då tycker jag vi skall ha viss respekt för vad våra myndigheter på sitt eget ansvar har kommit fram till på den punkten.
Herr talman! Mats Hellström och jag är tydligen överens om att man skall göra vad man kan, men jag blir ändå inte riktigt klok på vad Mats Hellström menar. Han vill inte förtydliga sig riktigt. Han sade i början av sin replik att i stort sett alla renar skall vara cesiumfria nästa år, men sedan gjorde han ändå vissa undantag och sade att det inte går att få alla renar cesiumfria därför att de har för höga värden och att man skall pröva andra vägar. Det är ju just det jag är ute efter. Jag vill ha en försäkran att han kommer att tillåta samerna i de värst drabbade byarna att pröva de andra vägar som de tror är framkomliga. Jag vill välvilligt tyda jordbruksministerns inlägg så att jordbruksministern går med på detta, men han vill ändå inte säga det klart ut, utan hänvisar till att vi skall lita på olika myndigheter. Jag vill mot bakgrunden av alla mina kontakter med samerna säga att dessa inte litar på myndigheterna, eftersom dessa inte behärskar situationen, som är så ny för dem. Samerna vill själva prova olika vägar som de tror är framkomliga. Eftersom det här gäller en så liten del av samebyarna, borde det finnas möjligheter att tillåta en sådan försöksverksamhet. Jag tror att det på sikt skulle kunna gynna både rikets finanser och rennäringen för den händelse att fler sådana här situationer skulle uppstå eller om den nuvarande skulle bli långvarig. Även om jag alltså vill tyda jordbruksministerns besked välvilligt, tycker jag att han direkt skulle kunna uttala att alla samebyar som vill prova utfodring skall få chansen att göra det, även om deras renar just nu har höga cesiumhalter.
Herr talman! Jag sade tidigare att renägarna i södra Västerbotten har träffat överenskommelser med markägarna om att få transportera renarna till deras områden. Detta gäller beträffande en allmänningsskog i Oreälvens dalgång i Dalarna och Ljusdals revir. Däremot känner jag faktiskt inte till huruvida markägarna just i detta fall har begärt några garantier av statsmakterna om beviljande av tillstånd. Men det gäller naturligtvis här en ekonomisk fråga. Det kostar ju 200 kr. extra att transportera renarna till dessa områden, och det är denna ekonomiska hjälp till samerna i den berörda regionen som skulle bli statsmakternas insats i sammanhanget. Jag vill påpeka att det är just renägarna i södra Västerbotten som har den svåraste situationen i detta sammanhang. Renägarna i norra Jämtland har visserligen drabbats lika hårt, men de har ju redan fått möjlighet att i varje fall i viss utsträckning transportera renar till Dalarna. Renägarna i södra Västerbotten har emellertid inte möjlighet att få stödutfodring och att få bidrag till transporten. Därför har dessa samer ett i förhållande till övriga samer särskilt utsatt läge, och det säger inte litet.

Herr talman! Självfallet skall vi inte lösa de praktiska problemen i kammaren. Det vore förmätet av mig att försöka göra det, eftersom jag inte är någon expert på dessa frågor. Men jag tycker fortfarande att jordbruksministern i viss mån för fram dubbla budskap. Jag utläser detta också av det som Rune Ångström sade om de byar i södra Västerbotten som inte får möjlighet till stödutfodring. Kanske har både Rune Ångström och jag litet svårt att förstå jordbruksministern, men det är ändå så att vissa byar undantas. Jag vill inte för min del säga hur man skall gå till väga, men samerna i de berörda byarna har önskemålet att få utprova annan utfodring än den som jordbruksministern har talat om. Jag delar samernas uppfattning att det inte går att använda samma slag av utfodring på alla ställen, eftersom det då uppstår sjukdomar. Men jordbruksministern har antytt i sitt svar och jag har i min första replik anfört att det finns andra metoder som man på samehåll, bl.a. med hänsyn till inkubationstiden, tror skall ge goda resultat i i stort sett alla byar. Jordbruksministern säger ena gången att i stort sett alla renar kommer att bli cesiumfria, men andra gången att detta ändå inte är möjligt i vissa byar. Vad jag efterlyser är — och jag hoppas att jag får tyda jordbruksministerns svar så — att alla skall få chansen att prova de metoder som kan anses framkomliga och att det inte skall komma några diktat från myndigheter som kanske vet ännu mindre om detta än vad samerna själva gör.

Herr talman! Jag har faktiskt redan i mitt interpellationssvar givit följande besked: ”Det innebär att samebyarna i de värst drabbade områdena inte kan utnyttja denna utfodringsteknik”. Anledningen härtill är de överväganden som jag har redovisat, bl.a. beträffande risken för sjukdomar. För de samer som har det allra värst får man därför försöka finna andra vägar. Självfallet är det svårast att göra detta för dem som har renar med de högsta cesiumhalterna. Det är inte fråga om några dubbla budskap. Vi bedömer det så att vid nästa års slakt skall i stort sett alla slaktrenar kunna vara nere vid de riktvärden som gäller för närvarande. Det är ett mycket positivt budskap, inget dubbelt budskap. De insatser som görs fr.o.m. nu och fram till grönbetet men även senare skall kunna leda till en normal slakt. Allt som kan göras för att genom utfodring se till att renarna kommer ned under riktvärdet betalar, som sagt, samhället för. Det gäller tillskottsutfodring, som vi var överens om i vår förra diskussion, vid behov helutfodring och eventuellt tidigarelagd slakt. Alla dessa åtgärder syftande till att sänka halterna till riktvärdet står samhället också för.

Kg Ne RN SE Herr talman! På grund av att interpellanten Pär Granstedt var förhindrad att ta emot svaren i dag besvaras interpellationerna inte inom den föreskrivna

Herr talman! Kjell-Arne Welin har frågat mig om det är sannolikt att en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn kommer att stå klar senast år 1995. Svaret är ja.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Det var kort och kunde inte misstolkas. Jag tror att det trots allt måste göras något tillägg. Som kommunikationsministern säkerligen känner till planerar man och är i vissa kommuner i full färd med ganska kostnadskrävande utbyggnader av hamnar och järnvägsnät. Det är därför av allra största vikt att kommunerna kan få ett definitivt besked så snart som möjligt. Det är kanske inte möjligt att ge ett sådant besked i dag, men det är möjligen på sin plats att kommunikationsministern talar om när ett sådant kan lämnas, så att kommunerna till dess kan vänta med genomförandet av utbyggnadsplaner som i dag är aktuella. Öresundsdelegationen har fått direktiv om att under andra kvartalet 1987 lägga fram förslag beträffande tekniska lösningar, kostnader, finansiering och utformningen av broavgifterna. Men det är inte alldeles klart hur pass överens den svenska och danska regeringen är om att dessa planer skall verkställas så snart som möjligt. Det skulle därför vara bra om kommunikationsministern litet tydligare kunde tala om med hur stor sannolikhet det kommer att bli en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn och vad den i så fall kommer att omfatta — järnvägsoch landsvägstrafik eller enbart landsvägstrafik?

Herr talman! Den 19 november diskuterades trafiken över Öresund här i kammaren. De flesta var negativa eller mycket tveksamma till en bro över Öresund. För första gången framträdde då även socialdemokrater här i riksdagen med en starkt kritisk linje dels till brobygget, dels till det material som ligger till grund för förhandlingar med danskarna. Därför tycker jag att det är förbluffande att i ett pressmeddelande läsa statssekreterare Ulf Dahlstens tolkning av riksdagsdebatten den 19. Han anser att riksdagen klart har slagit fast sin positiva inställning i frågan om 33 fasta förbindelser över Öresund. Dahlsten är ordförande i den svenska Öresundsdelegationen. Om olika statsråd, eller delegationen i övrigt, på detta sätt tar sig rätten att vantolka både riksdagsdebatt och den allmänna opinionen, anser jag att det är ett övergrepp på demokratin. Jag tycker därför att det är avgörande hur Sven Hulterström, som landets kommunikationsminister, nu tolkar beslut och debatt i kammaren. Statsrådet gör ingen hemlighet av att han vill ha en bro över Öresund. Men politiken i landet kan inte få avgöras av enskilda statsråds uppfattningar, eller hur? Det finns i dag en mycket stark opinion mot ScanLink, stora motorvägssystem och Öresundsbron — inte minst inom Sven Hulterströms eget parti. Jag förstår att det känns besvärande för regeringen som i denna fråga faktiskt har bundit ris åt sin egen rygg genom att spela under täcket med bilindustrin och övrigt exportkapital. Man har ju lovat dessa att olika ScanLink-satsningar skall göras. Så är fallet med motorvägen i Bohuslän, det var ett löfte som ingick i dets.k. Uddevallapaketet. Kommunikationsministern brukar förneka detta faktum, och vi folkvalda har ännu inte fått tillgång till de handlingar som kan bevisa påståendet. Finansministern har däremot uttalat att motorvägen ingick i utfästelserna till Volvo. Herr Feldt har dessutom helt öppet fungerat som propagandist för hela ScanLink-projektet inför massmedia och på de träffar med bl.a. ministrar fftån OECD som ägt rum under 1985. Frågan om Öresundsbron är inte lika färsk som Gyllenhammars och den europeiska storfinansens ScanLink-projekt, det är sant. Den ingår däremot som en nyckelfråga i projektet. Det konsortium av bankmän och storföretagare som har bildats har mångmiljonbelopp till sitt förfogande för att göra propaganda för sina planer. EG-krafter verkar i samma riktning och med lika stora medel. Opinionen i Sverige, som vill se en alternativ satsning på trafik, transporter och miljöoch resursbesparande projekt, får lita till sitt ärliga engagemang för att få de folkvalda att lyssna. Jag vill att kommunikationsministern svarar på följande frågor: Anser statsrådet i likhet med Dahlsten att riksdagen den 19 november i år klart slog fast sin positiva inställning till fasta förbindelser över Öresund? Anser Sven Hulterström i likhet med tidningen Arbetet att beslutet mot Öresundsbron från det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne saknar betydelse? Vilka sakskäl kan få statsrådet att ändra uppfattning i frågan om fasta förbindelser över Öresund? Vilka argument kan få herr Hulterström att stoppa alla planer på en bro över Öresund? Finns det handlingar om ScanLink, motorvägen Stora Höga-Uddevalla och Öresundsbron som är sekretessbelagda? Om så inte är fallet, kan kommunikationsministern lova att riksdagens ledamöter och övriga intressenter snabbt får tillgång till alla handlingar?

Herr talman! Anledningen till att jag ställde en fråga till kommunikationsministern var det pressmeddelande nr 43 som här nämnts. Jag frågade om kommunikationsministern hade noterat den ändrade terminologin i trafikutskottets betänkande 1986/87:3. Inom utskottet förde man en diskussion om just uttrycken ”fasta förbindelser” eller ”förbindelser”. Men när man nu har fått DanLink färdigt och ser kapaciteten där, så är det en av anledningarna till den ändrade terminologin. Jag frågade också om kommunikationsministern tar hänsyn till de Prot. 1986/87:49 synpunkter och krav som framförs i riksdagen. Nu har emellertid en 15 december 1986 interpellation framställts, och då kan kommunikationsministern låta bli att. = AZ mee svara på dessa frågor och ta upp dem i samband med interpellationen. I pressmeddelandet står: ”Det är betydelsefullt för de fortsatta förhandlingarna med den danska regeringen att riksdagen så klart slagit fast sin positiva inställning — — —.” Som gammal förhandlare är jag väldigt tveksam till detta uttalande. Jag brukar alltid försöka att åtminstone dölja min förhandlingsposition så länge som möjligt i en förhandling. Nu säger man här att vi klart har slagit fast den positiva inställningen. Om det hade fattats ett beslut här i riksdagen om att vi skulle bygga fasta förbindelser, så skulle vi inte behöva förhandla med danskarna. Jag tror att vi bör ta det litet lugnt med uttalanden från departementet om hur pass positiva vi är. Det är trots allt stora frågor som måste lösas innan vi i riksdagen kan besluta om att bygga fasta förbindelser. Jag har också varit kritisk till Öresundsdelegationens uppdatering och också till dess rapport från 1983. Det jag främst vänder mig emot är den valhänta behandlingen av miljöfrågorna. Östersjön är i dag väldigt utsatt, och alla som har undersökt saken intygar att det håller på att hända en olycka i denna del av Östersjön. Enligt Öresundsdelegationens rapport skall man fylla ut en vägbank på 4 km mellan Köpenhamn och Malmö. Dessutom skall man bygga en tunnel på 1,6 km mellan Drogden och Flintrännan och sedan ytterligare något borta vid Stora Bält. Det är huvudsakligen dessa två vägar som färskvattenförsörjningen till Östersjön tar, och det har man inte alls beaktat. Jag är väldigt orolig när det gäller miljöaspekterna i samband med detta bygge, och luftföroreningar tillkommer. Man kan i rapporten utläsa att nytillkommande godsmängd år 2000 blir 1,5-2,5 miljoner ton genom trafik per lastbil och nyskapad godsmängd 0,7-0,9 miljoner ton via lastbilstrafik. Det mesta skall gå på dieseldrivna fordon där katalysatorrening inte fungerar. Man har sagt att vi skall stänga våra kärnkraftverk år 2010. I den här rapporten från Öresundsdelegationen har man samtidigt i tabell 6 p. 7 sagt att ytterligare 800 000 lastbilar kommer att trafikera bron. Det blir väl i huvudsak kolkraften som skall ersätta kärnkraften. Jag frågar mig då vilka luftföroreningar vi får och hur det blir med försurningen av skogar och sjöar. Dessutom har vi vägslitage och trafikolyckor att ta hänsyn till. Öresundsdelegationen har i sin rapport också räknat galet när det gäller trafikunderlaget, tror jag. På vissa ställen säger man 50 96 och på andra två tredjedelar av lastbilstrafiken, och man har ungefär samma prognos då det gäller personbilar och bussar som skulle gå över bron. Jag tillåter mig tvivla. Jag har varit i förbindelse med Sveriges åkeriförbund. Där säger man: Vi kommer inte att använda bron i den utsträckning som Öresundsdelegationens rapport talar om, för då skulle vi få 5,4 mil längre väg att köra för att komma fram till samma punkt väster om Köpenhamn på E 4. Jag tycker att man borde tagit mera hänsyn till dessa problem. Vi pekade på dem i den debatt som senast fördes. När nu DanLink kommit i gång och vi har beslutat i riksdagen vid två tillfällen att lägga över transporter från lastbil 35 till järnväg med 3 miljoner ton kombilaster, och när dessutom Äkeriförbundet uttalar sig som man gör, i förbindelse med vad som sagts från näringslivet, tror jag det är nödvändigt att göra en noggrann undersökning innan beslut fattas om att bygga några fasta förbindelser.

Herr talman! Jag är visserligen inte interpellant, men jag vill ändå rikta ett tack till kommunikationsministern för det raka och entydiga svaret på Kjell-Arne Welins interpellation. Det är inte så vanligt att svaren på interpellationer och frågor bara består av ett enda ord men ändå är så uttömmande som det besked kommunikationsministern har gett här i dag. Det är utomordentligt glädjande att kommunikationsministern och regeringen driver på när det gäller frågan om fasta förbindelser över Öresund och Öresundsbron. Dessa frågor har diskuterats i decennier både här i kammaren och i den allmänna debatten. Det är inte konstigt att diskussionen förts med intensitet och hetta, för frågan om förbindelser mellan Sverige och Danmark har utomordentligt stor betydelse, inte bara för Skåne och södra Sverige, utan för landet som helhet, för hela Norden. Den har betydelse ur industriell synpunkt, men också — och det är viktigt att understryka — betydelse ur kulturell, social och rent mänsklig synpunkt då det gäller två länder som har mycket gemensamt. För dem av oss som menar att det finns behov av fasta förbindelser mellan Sverige och Danmark är det främst de positiva effekter dessa förbindelser kan tänkas få för näringslivet som är avgörande. Skåne och Själland omfattar 1,5 20 av Nordens yta, men där hela 14 90 av dess befolkning bor, 3,3 miljoner människor. Det säger sig självt att ett närmande med hjälp av snabba och säkra förbindelser skulle få positiva effekter för båda dessa delar av Norden. På bägge sidor av Sundet finns en mängd företag som skulle kunna stimulera och komplettera varandra och dra nytta av ett närmare samarbete med varandra. Det visar en rad undersökningar som är gjorda bl.a. av Öresundsdelegationen. Men det finns också en rad andra skäl som talar för fasta förbindelser över Öresund. Det vore ett sätt att ytterligare utveckla den nordiska gemenskapen, att skapa bättre kontakter när det gäller näringsliv och kultur samt sociala och mänskliga förbindelser. Visionen av Norden som en gemensam marknad — ett Norden med utveckling kulturellt och med sociala band — skulle kunna hållas levande. Frågan om fasta förbindelser är inte bara en skånsk angelägenhet, det är en nationell angelägenhet. Den har betydelse inte bara för Malmöregionen och Skåne, utan för hela Sverige och hela Norden. Det handlar om huruvida nya framtidsindustrier skall läggas någonstans i de norra delarna av den europeiska kontinenten, eller om de tack vare goda förbindelser över Öresund lika gärna kan etableras i Skåne och den övriga delen av södra Sverige.

Jag välkomnar också att det under senare tid visat sig finnas tekniska lösningar på frågan om kombinationer mellan tågtrafik och landsvägsförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Som framhölls i det betänkande från trafikutskottet som behandlades den 19 november ingår också i överläggningarna att göra en värdering av dessa och andra tekniska lösningar för Öresundsförbindelserna. Det skulle vara utomordentligt positivt om det gick att skapa en lösning som kombinerar tågtrafik och landsvägstrafik. Herr talman! Jag vill än en gång tacka kommunikationsministern för svaret. Jag vill uttrycka den varma förhoppningen att vi under 1987 äntligen kan fatta beslut i den segdragna frågan om de fasta förbindelserna över Öresund.
Herr talman! Kommunikationsminister Hulterströms käcka ja i kammaren kom väl inte så överraskande med hänsyn till uttalanden han gjort tidigare, men ur beslutsmässig synpunkt är beskedet mycket överraskande. Det innebär att regeringen har bestämt sig för hur det skall bli. Riksdagen har ju inte fattat beslut i denna fråga. Den normala ordningen hade varit att riksdagen finge säga sitt, och sedan regeringen verkställt beslut riksdagen fattat. Efter detta ställningstagande från kommunikationsministerns sida kan man fråga sig vad det utredningsarbete som man brukar hänvisa till skall tjäna till. Lägg ner utredningarna, för allt i världen, om ni är så klara över att bron skall komma till och att den är bra ur alla aspekter! Då behöver vi ju inte utreda mer. Hela maskineriet blir då ett slags spel för gallerierna. Jag förstår att man kan vara ängslig för att utredningsarbetet drivs vidare utan att man först har fattat ett beslut. Om detta utredningsarbete drivs som det skall bedrivas, kommer det, såvitt jag förstår, att visa sig att bron är omöjlig. Hans Pettersson i Helsingborg har här på ett förtjänstfullt sätt tagit upp de viktiga miljöaspekterna. De har hittills varit helt bortglömda eller rudimentärt utredda. Det verkar inte betyda någonting hur bron påverkar miljöfrågorna och vilken effekt projektet får för miljön. Andra skäl är helt avgörande i sammanhanget, såvitt man nu kan förstå av detta svar. En viss kluvenhet finns dock i regeringen. I ett annat interpellationssvar i förra veckan, som jag hade tillfälle att höra, betonade statsrådet Birgitta Dahl att miljöfrågorna skulle man minsann ta noggrann hänsyn till innan man fattade ett beslut. Jag skulle vilja fråga kommunikationsminister Hulterström om man över huvud taget inom kommunikationsdepartementet är intresserad av miljöeffekterna av ett brobygge, eller om man lagt detta helt åt sidan. Brobygget kommer faktiskt, precis som Hans Pettersson i Helsingborg framhöll, att ha en mycket stor betydelse för strömföringen genom sundet 37 och för hela Östersjön. Östersjön håller på att dö — det vet vi. Och det krävs många åtgärder för att vi skall klara av att restaurera Östersjön. Det krävs samverkande åtgärder från en lång rad länder. För att det över huvud taget skall vara möjligt att få Östersjön frisk igen — och för att hålla Östersjön frisk — måste strömföringen genom Öresund fungera. Av de särskilda insatser som olika vetenskapsmän här har gjort och de mycket noggranna beräkningar som har presenterats vet vi att brobygget kommer att ha en mycket stor inverkan på strömföringen. Vill man alltså utan något noggrant utredningsarbete verkligen fatta ett sådant här beslut, som kan få kolossala konsekvenser i framtiden för hela Östersjön? Enligt min mening vore det enda rimliga att man här tillsatte en kommitté som innehöll dels svensk expertis på detta område, dels också representanter för de andra Östersjöstaterna. Östersjöns fortlevnad är en viktig fråga inte bara för Sverige och Danmark utan för alla de stater som gränsar till Östersjön. Det finns även många andra miljöaspekter som det vore anledning att ta upp i detta sammanhang.

Herr talman! Anledningen till att jag svarade så kortfattat var naturligtvis att det så sent som den 19 november hölls en relativt lång debatt i kammaren om Öresundsförbindelserna. Jag hade därför inte skäl att upprepa allt det som då sades. Vad Kjell-Arne Welin har frågat om är ju om jag bedömer det som sannolikt att en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn kommer att stå klar senast år 1995. Jag har svarat att jag gör det. Hur kan man då säga detta, med tanke på debatten om denna fråga genom årtiondena?

Eftersom detta var det enda skäl som anfördes från dansk sida för att gå vidare tillsammans med oss när det gäller frågan om Öresundsförbindelserna, får man ju betrakta det som ett stort steg framåt. Men det hindrar inte att det kan behövas ytterligare utredningar, och det är det som vi nu har satt i gång med. Kjell-Arne Welin frågar när ett mera definitivt besked kan ges. Bedömningen i dag är att det utredningsarbete som startade i höstas skall kunna vara färdigt någon gång vid halvårsskiftet nästa år. Därefter har, såvitt jag kan förstå, de båda parlamenten ett beslutsunderlag. Om frågan inte återigen fastnar i den politiska beslutsprocessen bör det alltså vara möjligt att fatta ett beslut under senare delen av 1987. De bedömningar som tidigare har gjorts innebär att en fast förbindelse — med hänsyn till projekteringsoch genomförandetider — i så fall skulle kunna vara färdig i mitten av 1990-talet. — Prot. 1986 dr momsen att omfatta. Man undersöker nu två alternativ, dels en sydligare tunnelför bindelse i området Helsingborg/Helsingör, dels det som frågan mera konkret gäller, nämligen en bro mellan Malmö och Köpenhamn. Det nya i det alternativ som nu undersöks är att man -— till skillnad från tidigare — i dag bedömer det vara möjligt att denna bro också skulle kunna omfatta en järnvägsförbindelse. Detta har vi i de båda regeringarna betraktat som ett mycket intressant alternativ. Det är alltså det som man nu konkret utreder. En sådan förbindelse skulle, om inte något alldeles oförutsett inträffar, omfatta både en landsvägsoch en järnvägsförbindelse. Detta är utgångs punkten för de utredningar som pågår. Det har här sagts att det skulle vara att vantolka riksdagens mening om man svarar på det sätt som jag har gjort och om det från utredarnas sida sänds ut ett pressmeddelande som leder till uppfattningen att utredarna har fått stöd genom riksdagsdebatten den 19 november. Detta har framhållits av Viola Claesson. Även Hans Pettersson i Helsingborg ifrågasatte om man verkligen hade tolkat terminologin rätt i trafikutskottets senaste betänkande i frågan, alltså det betänkande som behandlades i riksdagen den 19 november. Det är visserligen riktigt att det i betänkandet, som Hans Pettersson säger, talades om Öresundsförbindelserna och inte specifikt om fasta förbindelser.

Det fanns ju annars inte någon som helst anledning för utskottet att göra ett sådant uttalande. Jag menar att det därför är fel när man säger att kommunikationsdepartementet, någon enskild företrädare för departementet, eller utredarna skulle ha vantolkat riksdagsdebatten och riksdagens beslut. Önskade inte Sveriges riksdag något fortsatt utredande av fasta förbindelser över Öresund, fanns det tillfälle att fatta ett sådant beslut den 19 november. Riksdagen fattade inte något sådant beslut, utan avvisade tvärtom motionskrav i den riktningen. Därför måste man väl uppfatta det så att riksdagen har ställt sig bakom trafikutskottets betänkande och understrukit angelägenheten av att vi får fram ett nytt beslutsunderlag — ett beslutunderlag som innefattar fasta förbindelser och inte bara Öresundsförbindelser över huvud taget.

Herr talman! Det är ju ett positivt besked vi har fått här i dag. Jag önskar statsrådet lycka till, så att han också kan övertyga sina partikolleger nere i Skåne när det gäller denna förträffliga ståndpunkt. Sedan lång tid tillbaka har önskemål om en bro mellan Malmö och 39 Köpenhamn framförts. Under närmare 100 år har broförespråkare på olika sätt talat för en fast förbindelse mellan de båda storstäderna. Tyvärr har det hitintills inte gjorts mera än talats i brofrågan. Nu verkar det dock som om en islossning har åstadkommits. Detta i och med att danskarna nu visar ett verkligt konkret intresse. Detta är positivt för Malmö kommun, Malmöhus län, Skåne och hela Sverige. Sedan urminnes tider har människor alltid strävat efter att skapa fasta och trygga förbindelser. I de fall det har varit praktiskt möjligt har broar byggts. Människor har uppfattat broar som det bästa sättet att skapa förståelse människor emellan. Där broar har byggts har som regel välfärden utökats, innebärande att ekonomisk och social trygghet har åstadkommits för många människor. Brobyggen och framtidstro har gått hand i hand. Oftast har också broar mellan länder inneburit stabilitet och avsaknad av väpnade konflikter. Herr talman! Varför skulle inte allt det positiva som åstadkommits i samband med brobyggen gälla även för en bro mellan Malmö och Köpenhamn? Kritiker mot det aktuella brobygget och vissa politiska partier hävdar att en bro innebär dålig ekonomi och stora påfrestningar på miljön. Varför allt negativt om just denna bro, när alla andra broar alltid uppfattats som positiva? Jag kan ännu inte utesluta tanken om att bromotståndet till viss del beror på framtidsrädsla, men också på rent och skärt taktiskt politiskt ”fiskafänge”. De som anför miljöhänsyn som skäl för ett avståndstagande till en bro Malmö-Köpenhamn agerar enligt min uppfattning något egendomligt. I Sverige har vi tusentals mil av vägar. Varför skulle då två mil ny väg i form av en bro innebära ett oacceptabelt hot mot miljön? Det har också i brodebatten riktats kritik mot och oro för att en våldsam ökning av turismen till Skåneregionen från utlandet skulle bli följden om en bro blir byggd. Visst finns det skäl misstänka att turismen till vår landsända kommer att öka efter ett brobygge. Men är det så negativt? Är det inte bra för alla om Skåne blir mera intressant ur turistsynpunkt? En väl fungerande turistverksamhet skapar, som alla vet, arbetstillfällen. Vi har mycket att visa i Skåne och borde rimligen inte ha något emot att flera människor besöker vårt vackra landskap. Ett annat ofta använt argument från bromotståndarna är att ett brobygge skulle innebära ökad arbetslöshet, framför allt hos de rederier som i dag bedriver färjetrafik över Öresund. Visst blir marknaden mindre intressant för de nämnda rederierna ifall en bro byggs. Det går dock inte, enligt min uppfattning, att ha detta snäva synsätt. Vi får inte glömma att samma resonemang fördes av franska skräddare och engelska textilarbetare under förra århundradet. De sistnämnda ville som bekant kasta ut vävstolarna därför att man såg dessa som ett hot mot det egna jobbet. Nu lyckades det inte, och det skall vi nog vara tacksamma för. Hur skulle vårt land sett ut om t.ex. fackliga organisationer av rädsla för att mista de befintliga jobben hade sagt nej till den teknik vi har i dag inom många områden? En sak är säker. Den ekonomiska och sociala välfärden skulle för de flesta i vårt land ha stannat vid drömmar och inget annat! När man talar om att en bransch får besvärligheter efter ett brobygge får en annan sak inte förglömmas, nämligen det stora antal nya arbetstillfällen som = Prot. 1986/87:49 en bro kommer att skapa. Nu tänker jag inte på de jobb som aktualiseras i 15 december 1986 samband med själva brobygget. Även om de blir många så är de inte. od ER stadigvarande. Det jag syftar på är de många jobb som kommer att tillföras regionen efter ett brobygge. Många företag har uttalat ett klart intresse för att satsa på nyetableringar om en bro byggs. Det handlar säkert om många fler arbetstillfällen än de som försvinner hos rederierna. Avslutningsvis vill jag återkomma till att ett brobygge skulle innebära ett lyft för hela regionen, ett lyft som Skåneregionen så väl behöver och är värd. Att säga nej till en bro är detsamma som att säga nej till framtidsutsikter av synnerligen positiv natur. Har vi råd till detta? Enligt min och många andras uppfattning har vi det inte. En bro mellan Malmö och Köpenhamn är den säkraste och bästa kommunikationsled vi kan tänka oss. Därför borde vi för människornas trygghet och välfärd snabbt komma i gång med brobygget.

Herr talman! Jag är på sätt och vis tacksam för det svar som jag tycker att kommunikationsministern har förtydligat här, nämligen att om inget oförutsett inträffar kommer en landsvägsoch järnvägsbro att stå färdig i mitten av 1990-talet. Det innebär att de kommuner som i dag är på väg att investera betydande belopp i hamnar och järnvägsförbindelser kan få möjligheter att ompröva sina planer och se om de verkligen är så viktiga. Däremot är jag mycket besviken över att man är på väg att fatta beslut om att bygga en bro mellan Malmö och Köpenhamn. Jag delar i sak allt det Hans Pettersson i Helsingborg, Viola Claesson och Bertil Fiskesjö har sagt. Jag kan inte förstå att denna broförbindelse egentligen skall vara speciellt nödvändig, eftersom man har utomordentligt goda förbindelser över sundet redan i dag. Jag anser också att man skall vara mycket försiktig och rädd när det gäller de miljöaspekter som Hans Pettersson här har redovisat. Jag tror att Östersjön kan få mycket stora problem att i fortsättningen vara ett levande hav, om man ytterligare försämrar förutsättningarna för att fiskevatten på ett bra sätt förs in i Östersjön. Jag tror att man mycket noga skall se efter om investeringarna för en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn verkligen motsvarar det behov som finns. Behovet är, vad jag kan förstå, utomordentligt ringa. En fast förbindelse är inte något riksintresse, som Lars-Erik Lövdén säger. Det är möjligtvis ett lokalt intresse i de allra sydligaste delarna av Skåne. Jag vill trots det tacka kommunikationsministern för svaret.

Herr talman! Det var ett mycket intressant inlägg som kommunikationsministern gjorde här i talarstolen. Det stöd han har fått för Öresundsbron från några talare är inte särskilt förvånansvärt. Det rör sig om samma talare som var uppe i den långa debatten den 19 november. Jag har fått svar från kommunikationsministern på en av de frågor jag ställde. Han instämmer helt i Dahlstens tolkning av riksdagsbeslutet. Samtidigt undviker kommunikationsministern att diskutera vad som sades i 4 debatten här den 19 november. Han går i stället in för att tolka trafikutskottets betänkande. Herr talman! Trafikutskottets betänkande är i sig mycket intressant. Det uttrycker den mycket stora vånda som inte minst socialdemokrater känner inför ett kommande beslut om Öresundsbron. Man kan fråga sig varför. Det finns de som fortfarande använder exakt samma argument som 1973, då frågan också föranledde en lång debatt i kammaren. De står upp som spöken och tror att exakt samma argument går att använda i dag. Andra har faktiskt lärt sig en del av utvecklingen, av de yttre omständigheterna och av opinionens roll i sammanhanget. Jag tycker att det hedrar de socialdemokrater som har börjat lyssna till de verkligt viktiga argument som finns och som gäller bl.a. miljön. Det finns ju partipolitiskt obundna organisationer, centerpartister och vpk-ledamöter som säger att vi också måste lyssna på hamnarbetarna, dem som företräder sjöfarten och dem som säger att det innebär ett stort hot också sysselsättningsmässigt, om man skulle bygga bron. En bro skulle ju också innebära en enorm ökning av biltrafiken här i landet, både av den tunga trafiken och av personbilstrafiken. Därom råder inget tvivel. Men en del står upp och hyllar detta faktum att det skulle bli en sådan enorm trafikökning, därför att det är bra för tillväxten osv. Men, herr Hulterström, jag skulle gärna vilja ha svar på några andra frågor som jag ställde. Vilka nya sakskäl kan få statsrådet att ändra uppfattning i fråga om fasta förbindelser över Öresund? Det kan låta väldigt tufft att stå här och svara med ett enda ord. Det är tufft, om man nu struntar i opinionen. Finns det inte några som helst argument som skulle kunna leda till att kommunikationsministern och andra i regeringen ändrar uppfattning i fråga om Öresundsbron och också inser att riksdagsdebatten den 19 november faktiskt gav vid handen att fler än hälften av debattinläggen var starkt kritiska till Öresundsbron?

Herr talman! Jo, Sven Hulterström, det är väl riktigt att man kan uppfatta ett skrivet meddelande och budskap på olika sätt. Anledningen till att trafikutskottet skrev som det gjorde var att det ville skynda på beslutet om förbindelserna över Öresund. Förbindelserna mellan Malmö och Köpenhamn är ju urusla i dag. Men så länge vi har brofrågan på dagordningen är det ingen vettig människa som satsar pengar på att åstadkomma bra trafik med båtar. Men vi förväntar oss att man skall kunna åtgärda trafikhindren mellan Malmö och Köpenhamn genom fartyg. Det skulle vara bra mycket bättre än att satsa sex sju miljarder på att bygga en bro. Det pratas om fasta förbindelser. Var blir det fasta förbindelser? Jo, danskarna har nu beslutat att bygga en bro över Stora Bält, som man räknar med skall vara färdig om 10 år. Men vi har väl inte så stor nytta av Stora Bält-förbindelsen? Då får vi åka 16 mil längre i Danmark för att komma till Hamburg än om man åker över Rodby-Puttgarden, där det inte finns några fasta förbindelser. En fast förbindelse Malmö-Köpenhamn innebär för flertalet människor att man åker till Redby-Puttgarden och ställer sig i kö där för att komma på en färja. Det kan väl inte finnas någon mening med det? På kommunikationsdepartementet tror man att en bro är färdig 1995. Men — Prot. 1986/87:49 det tar två år att projektera bron, enligt Öresundsdelegationens rapport, och 15 december 1986 byggnadstiden är sju år. Det innebär nio år, och då skulle vi alltså ha fattat. = Jord ooo beslutet nu. Det är en fråga som jag vill ställa till kommunikationsministern. På s. 143i Öresundsdelegationens uppdaterade rapport står att det skall finnas symmetri i ländernas ansvar för byggande och drift. Undertill står det: Man kan notera att det 1973 beslöts att Sverige skulle bygga MK-leden, medan ansvaret för HH-leden skulle delas mellan länderna. Vi åtog oss alltså att bygga kommunikationerna mellan Malmö och Köpenhamn. Då hade vi efter långt socialdemokratiskt styre pengar i kassan, men i dag ser det annorlunda ut. Vi har väl inte några pengar att satsa på en bro ensidigt från Sverige? Jag frågar då: Vad menas med detta uttalande? Det är litet svårtolkat. Har vi fortfarande spenderbyxorna på oss?
Herr talman! Det skulle vara trevligt om man i den här debatten kunde slippa påhopp av den karaktären att de som är emot bron har framtidsrädsla och är utvecklingsfientliga. Det är rent trams. Det råkar i stället vara så att vi som har sett på den här frågan i ett litet vidare perspektiv tar ett större ansvar för den framtida utvecklingen än de som bara vill ”bumsa” på i enlighet med sedvanliga betongargument. Så ligger det till med den biten. I vad gäller riksdagsbeslutet härförleden ber jag kommunikationsministern att läsa partikamraten Birger Rosqvists inlägg i den debatten. Av det framgår helt klart hur han, som är motståndare till bron, uppfattade trafikutskottets betänkande, och där stod det ingenting om att utredningsarbetet skulle leda fram till fasta förbindelser. Här finns det alltså ingenting som man kan ta till intäkt för att gå vidare på den vägen från regeringens sida. Det intressanta är att det tycks vara så att de som har den här bron på hjärnan är villiga att driva igenom detta beslut alldeles oavsett vilka negativa konsekvenser som blir följden, och det tycker jag är ansvarslöst. Bör det ändå inte vara så att vi nu äntligen tar fram miljöeffekterna på ett kompetent sätt, grundat på den kunskap om de här frågorna som vi nu har och på våra kunskaper om tillståndet i Östersjön? Bör det inte vara självklart att vi skall göra det och att detta får vara avgörande för om vi vill göra det här ingreppet i strömföringen till Östersjön? Jag är ganska övertygad om att till alla andra argument kommer argumentet beträffande en ändrad strömföring att bli ett hårt slag som drabbar dem som så hurtfriskt och käckt med nattståndna argument fortfarande står fast vid det beslut om att bygga en bro som togs en gång här i riksdagen men som sedan dess bättre i flera omgångar har blivit överspelat.

Herr talman! Jag talar som folkpartist från Malmö, och jag tror att jag företräder en mycket stor majoritet inom mitt parti. Vi tycker att kommunikationsministerns svar var bra, i övrigt hänvisar jag till vad jag sagt i årets tidigare debatt i den här frågan. Detta är tydligen mest en repris. 43 Jag återgår till min bänk med en viss förtröstan om att jag kan lita på kommunikationsministern i den här frågan.

Herr talman! Jag skulle kort vilja kommentera de tre sista inläggen. Viola Claesson talar om spöken. Men om man är ett spöke därför att man har konsekventa åsikter tycker jag inte det är någonting att skämmas för. Hans Pettersson frågar: Vad är det för vits med att åka över på en bro mellan Malmö och Köpenhamn när man sedan ändå måste åka färja mellan Rodby och Puttgarden? Men det innebär ändå en viss förbättring. Till sist till tredje vice talmannen: Det är ju inte så, hoppas jag, att det bara är de som är emot bron som har väl underbyggda argument. Jag tror inte att det är så att vi många som är för en bro ”bumsar” på med nattståndna uppfattningar. Vi driver vår linje, och ni driver er. Så gör man i en demokrati. Men inte ”bumsar” vi på. Den här frågan har faktiskt varit aktualiserad i etthundra år, så inte kan man säga att det har gått snabbt i alla fall.
Herr talman! Jag vill göra en kommentar till Bertil Fiskesjös båda inlägg. I debatt efter debatt i den här kammaren om Öresundsförbindelserna har centerns representanter hävdat att frågan om de fasta förbindelserna över Öresund skall lösas genom en tunnel mellan Helsingör och Helsingborg. Att ha den inställningen och samtidigt anklaga oss som förordar en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn för att vara miljöfientliga är något egendomligt. Skulle inte en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör riskera att hindra vattenföringen till Östersjön i minst lika hög grad som Bertil Fiskesjö nu befarar att en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn skulle göra? Någon ordning på argumentationen får det nog vara från centerpartihåll i den här frågan! Miljöargumenten är naturligtvis viktiga, och vi skall ta allvarligt på dem. Det finns också en rad utredningar som visar att miljöpåverkan av fasta förbindelser över Öresund endast blir marginell. Nu har dessutom såväl den danska som svenska regeringen beslutat att ta fram ett ännu bättre underlag för att bedöma de miljömässiga konsekvenserna av fasta förbindelser över Öresund.